Herr talman! Det skall bli mycket intressant att läsa den bok av bl.a. Hans Palmstierna som Maj Britt Theorin just läste upp ett stycke ur. Det är trösterikt att erfara att det nu inom många partier finns en medvetenhet om de stora problemen. När det gäller energin tror jag att det är viktigt att inse att detta begrepp inte är enhetligt. Det finns energiframställningsmetoder som är miljöförstörande, och det finns sådana som inte är det. Det västerländska industrisamhället baserar till stor del sin produktion och konsumtion på energiråvaror som inte finns i landet, som skapar miljöproblem och som förbrukas fortare än de förnyas. Oljekrisen har lärt oss att detta gör oss sårbara och utlämnade åt andras godtycke. Jag kan inte delta i det allmänna klankandet på regeringen för dåligt handlag när det gäller den nu akuta krisen. De flesta av oss har först nu upptäckt hur utlämnade vi är åt de multinationella oljebolagen. Vad vi emellertid bör ha lärt oss är att för framtiden sträva efter större oberoende. BI. a. därför måste jag kritisera att regeringen har tänkt sig att vår framtida energiförsörjning skall baseras på kärnkraften. Därigenom går man vidare på samma väg: produktionsoch konsumtionsmönstret baseras på energiråvaror som förbrukas fortare än de förnyas och som skapar miljöproblem och gör oss sårbara och utlämnade åt andras godtycke. Energikrisen borde ha lärt oss något mera: Det går att spara energi. Och det går att finna helt nya vägar inom marknadshushållningens ram för energiframställning. Uppfinningsrikedomen har blomstrat som sällan förr. Idéer som inte varit värda sitt pris i den billiga oljans dagar har blivit en intressant verklighet som går att marknadsföra utan sofistikerad reklam, helt enkelt därför att de tillfredsställer ett behov. Här bör samhället stödja genom att ställa kapital till förfogande. Förverkligandet av dessa idéer betyder arbetstillfällen inom nya områden och medvind för nyetableringar. Fler får en chans att skapa och känna det meningsfulla arbetets glädje. Detta är en konkret erfarenhet som många människor har gjort i dag. Hushållning med energi har blivit ett begrepp som inte ifrågasätts. Detta borde ge oss en tidsfrist. Vi behöver inte skaffa fram så mycket energi omedelbart som prognosmakarna tänkt sig och framför allt behöver vi inte skaffa fram den på samma sätt som de tänkt sig. Vi bör genast börja styra in våra produktionsoch konsumtionsmönster så att de baseras på energikällor som förnyas i den takt som vi använder dem och som inte innebär miljöförstöring, varken genom förorening eller genom ökad värmebelastning på jorden. Önskvärt är också att vi kan få fram så mycket inom vårt eget land att våra basbehov kan tillfredsställas. Vilka energikällor står oss då till buds? Och räcker de? Den stora kontinuerliga energikällan är solen. Framtidens energiutvinningsprincip blir att utnyttja solenergin på allt intelligentare sätt, innan den vänder åter ut i rymden i form av värmeutstrålning. Det verkar som om denna princip öppnade ett nytt sätt att tänka tekniskt, där vi hittills gjort så litet att det går att utan sofistikerat kunnande ana enorma utvecklingsmöjligheter. Till en del har vi redan förstått att ta till vara solenergin. Våra vattenkraftverk drivs ju av solen, som ser till att vattnet dunstar upp och regnar ned på höga höjder, så att det kontinuerligt ger oss energi när det störtar ned i våra vattenkraftverks turbiner. Denna energiutvinnings metod har vi utvecklat så pass i vårt land att det inte går att öka energimängden därifrån i någon högre grad genom nyutbyggnad. Det finns emellertid antagligen åtskilliga kilowatt att ta till vara i nedlagda små vattenkraftverk, genom att effektivisera ålderdomliga kraftverk och genom utbyggnad av biflöden till redan utbyggda älvar. De orörda älvarna kan vi emellertid inte röra. Det är vår skyldighet att till våra efterkommande lämna orörda naturområden. Det är nödvändigt inte bara för deras behov av rekreationsområden utan därför att tanken på en värld, helt förändrad av människan, blir skrämmande om vi inte är säkra på att vi har all kunskap om naturens innersta väsen. Eftersom alla tecken tyder på att vi ännu har mycket att lära, måste vi lämna orörda områden åt våra efterkommande att utveckla sin kunskap genom. Ved är en gammal beprövad energikälla, som åstadkommits av solen. Antagligen är det rena träet för dyrbart att elda upp. Spillvirke, bark, busksly etc. kan dock vara basmaterial för bränsleutvinning. Självfallet skall vi inte sluta att tänka bara för att vi använder en gammal beprövad energikälla! Nya, mer effektiva och bekväma metoder att ta till vara spill i skogen som bränsle måste kunna uppfinnas när det nu finns anledning att börja tänka i sådana banor. Fossila bränslen har också åstadkommits av solen, som via fotosyntesen har skapat organiskt material, som sedimenterats under årmiljoner. Att dessa nu skapar föroreningar när vi utvinner energi ur dem är, vad jag förstår, enbart ett ekonomiskt, inte ett tekniskt problem. Satsningen på kärnkraftens säkerhet, som visat hur oerhört skickliga våra tekniker är att klara utsläpp vid normal drift om de blott åläggs detta och får resurser till det, har klart visat oss att utsläpp av miljöfarliga ämnen är onödiga. Det kan inte rimligen vara svårare att hålla svavel och sotpartiklar i schack än radioaktivitet. Till skillnad från kärnkraften skapar däremot inte oljans föroreningar moraliskt olösliga problem, som överlämnandet av det högaktiva avfallet att vaktas i århundraden utgör. Svavel kan, vad jag förstår, oskadliggöras, vilket inte går med radioaktivitet, som endast kan hållas isolerat tills det avklingat. När det gäller de fossila bränslena är vi ännu på samlarstadiet. Vi plockar upp olja, kol och torv, där de förekommer i naturen. Och vi tömmer ut dessa energikällor betydligt fortare än de förnyas. Kanske kan vi lära av naturens metoder här att snabba på förloppet, se till att vi genom t.ex. vattenbruk låter solen och naturliga avfallsprodukter bilda organisk massa tillräckligt fort och i tillräcklig mängd för att denna organiska massa, när den skördats och genomgått tekniska processer, t.ex. pyrolys — dvs. något liknande vanlig hembränning — skall kunna ge oss det flytande eller gasformiga bränsle som vi behöver. Här öppnar sig enormt spännande möjligheter. I värmetransportmönstret på vår jord finns viktiga kunskaper att inhämta. Solen värmer upp vid ekvatorn i övermått, och en del av denna värme blåser upp mot polerna. I stället för att bara låta den fara dit utan att använda den borde man lägga solkraftverk vid världens heta zoner och transportera en del av värmen i form av högvärdig energi, t.ex. vätgas, till norra halvklotet. Vi rubbar därmed inte den värmebalans inom olika regioner som sol och jord byggt upp. Vi utnyttjar den bara på vägen. Vinden är förstås en gammal beprövad energikälla, gratis distribuerad över hela världen. Små vindkraftverk kan ge ett energitillskott och komplettera andra kraftkällor. Vi skall naturligtvis inte heller ”gå tillbaka” och sluta tänka här, utan det gäller att satsa på forskning som riktar in sig på att vidareutveckla dessa genialt enkla miljövänliga metoder.

Herr talman! Naturam expellas furca, tamen usque recurret. Jag saknar uppriktigt min gamle gode vän och trätobroder John Lundberg; han hade kunnat översätta det här åt mig. Nu får jag gör det i hans ställe något fritt: Det tjänar ingenting till att herr talmannen och kammaren försöker sparka ut mig från denna församling, jag kommer tillbaka till ladan ändå. Men om jag skall tolka Horatius” ord något allvarligare måste jag beklaga att biologiundervisningen på olika håll har satts på undantag. Det hämnar sig när teknokrater — för att inte säga teknopater — okunniga om livets lagar släpps lösa. Naturen slår förr eller senare tillbaka, och den slår hårt. Nu har den kris som vi just har hamnat i på energiförsörjningens område huvudsakligen politiska grunder. Det dröjer inte länge förrän den kommer tillbaka, och då kommer den på biologiska grunder. Själva ransoneringsåtgärderna skall jag inte närmare gå in på, men med utgångspunkt i egna erfarenheter från slutet av andra världskriget, då jag själv arbetade inom bränslekommissionen, kan jag absolut inte rikta någon kritik mot handelsministern för de vidtagna åtgärderna. Om de till äventyrs skulle ha varit för stränga, så inte har de skadat oss något nämnvärt. Det skulle ha sett annorlunda ut om de varit för milda. Problemen i dag är emellertid oändligt mycket svårare än de närmast idylliska förhållanden som rådde 1945, då hela samhället var inställt på krishushållning. Det tycks denna gång ha varit stört omöjligt att få något klart grepp om hur mycket flytande bränsle vi egentligen hade i landet. I vissa avseenden, t.ex. beträffande gasol, tycks lagerföringen ha varit närmast katastrofalt dålig. Jag vill inte vara efterklok utan bara uttrycka den förhoppningen att vad som skett måtte bli oss en läxa. Tydligen behöver vi utöka våra lagringsutrymmen, och tydligen bör vi i samarbete med oljeimportörerna försöka få något slags bättre lagerbokföring eller hur det nu skall utformas. Det är inte så förfärligt långt kvar till den tidpunkt då världens oljetillgångar definitivt är uttömda. Jag fruktar att de yngre i kammaren kommer att få uppleva den tid då vi inte kan få olja ens för pengar. Till dess måste vi ha löst vårt energiförsörjningsproblem, och under alla omständigheter måste vi nog lägga om vår livsföring ganska ordentligt, något som väl inte alltid behöver vara av ondo. Gissningsvis skulle jag vilja säga att de knappa oljetillgångar som vi en gång i tiden kommer att få måste förbehållas de stora kraftverken och fjärrvärmeverken och möjligen några större industrier, under det att småförbrukarna får söka sin energi från andra källor. Anledningen till att jag tror att oljan måste förbehållas storförbrukarna är att man där kan föreskriva avsvavlingsanordningar vid eldningskällan — åtgärder som är så dyra att man inte kan begära att småförbrukarna skall klara dem. Skadorna av svavelsyrenedfallet börjar redan nu bli kännbara på sina håll, och om några år kommer de att bli verkligt allvarliga. Men förr eller senare är det slut med oljan för storförbrukarna också, och försörjningen med energi får vi försöka klara på annat sätt. Såvitt jag kan förstå måste den stora kvantiteten energi komma från kärnkraften. Gäller det själva kraftalstringen är väl problemen där redan lösta, och våra säkerhetskrav är långt rigorösare än de är i något annat land. Men gäller det avfallshanteringen går åsikterna isär. Från kraftverkens sida menar man att allt är bra, på andra håll är man inte lika övertygad. Jag tror på kärnkraften, och jag är personligen övertygad om att man inom några få år har löst problemet med avfallshanteringen också. Men debatten har inte övertygat mig osakkunnige om att problemet är löst i dag. När vår energiförsörjning har diskuterats har det ofta sagts att vår välfärdsutveckling kräver kärnkraftverk. Vi kan helt enkelt inte klara oss utan dem, alldeles oavsett vad följderna av dem kan bli från säkerhetssynpunkt. Jag tycker det är ett ohyggligt cyniskt resonemang. Det går för resten igen i hela vårt hanterande av våra icke-förnybara naturresurser. Produktionsökning, stegring av levnadsstandarden till varje pris — vad rör det oss om vi gör jorden obebolig för våra barnbarn och deras efterkommande, bara vi kan exploatera naturen så att vi får det bra! Kalla det för vad som helst, men kalla det inte för en ansvarskännande politik! Nu har plötsligt energikrisen väckt våra styrande på alla nivåer, och vi må hoppas att den kommer att väcka oss alla. Det vore frestande att under den där ohyggligt förargliga rubriken — Vad var det jag sa! — citera otaliga yttranden från Svenska naturskyddsföreningen eller varför inte mina egna anföranden vid tidigare sessioner i riksdagen, där huvudtemat varit: Vi ställer större ekonomiska krav på våra naturresurser än dessa biologiskt förmår uppfylla! Men jag skall avstå därifrån. Vi är nog trots allt allesammans ganska överens om att det är bra att krisen kommit som en påminnelse, och vi får väl hoppas att regeringen kommer att prioritera åtgärder på detta område, kanske främst forskning i energifrågorna. Framtiden är oviss, men tänk vad den ändå måste vara stimulerande för unga forskare! Måtte de bara som ledstjärna för sitt arbete ha vad herr Hermansson i går vidrörde, nämligen att det i levnadsstandarden ingår så många olika ting, inte nödvändigtvis bara färg-TV och sådant materialistiskt. Däri ingår inte minst möjligheter till rekreation i en någorlunda oförstörd natur. I det avseendet är vi i vårt land än så länge ovanligt lyckligt lottade. Men våra vildmarker, våra outbyggda vattendrag och våra havsstränder — de mest eftertraktade av våra rekreationsmål — naggas hårt i kanterna. Det är inte bara för oss som de skall räcka, utan i den internationella solidaritetens namn också för de utlänningar som i allt större omfattning söker sig hit. Därför blir man onekligen något orolig när regeringen skräckslagen inför energikrisen redan tycks vara beredd att springa ifrån riksdagens beslut att lämna kvar fyra älvar outbyggda. Det krafttillskott som en utbyggnad av dessa älvar skulle lämna är så obetydligt i förhållande till vad vi får av stora värmekraftverk, att vi inte totalt får tappa huvudet. Herr Helén berörde dessa saker i går, då han för övrigt passade på att beta av hela det fält som jag hade tänkt att beta på i dag. Jag får nu nöja mig med att instämma med honom i hans miljöavsnitt — med ett undantag. Han menade att det inte var så farligt att jämka på den lägsta tappningsnivån i våra vattenmagasin. Jag tror tvärtom att det är ohyggligt farligt. Magasinen blir nämligen inte alltid återfyllda, allra minst i den period av låg nederbörd som vi nu är inne i. Jag vill rekommendera herr Helén — jag gör det trots att han inte är närvarande i kammaren — att bege sig till den för honom knappast helt okända sjön Åsnen i Småland, så får han uppleva ett verkligt skräckexempel på hur det går när man tappar under den nivå som man en gång tänkt sig. Miljövårdens uppgift är, såsom alldeles nyss sades, att för kommande generationer skapa och garantera en livsvänlig miljö — statsverkspropositionen har alldeles rätt i dessa ord. Det har sagts att våra torvmossar skulle kunna lämna ett bra ersättningsbränsle. Det är delvis riktigt. Det är emellertid bara en del av torven som lämpar sig för bränsle. Tillsammans med olja lär den emellertid ha ett ganska stort värde på något sätt som jag inte kan förklara — jag kan det helt enkelt inte även om jag har läst om det. Vi måste emellertid ha klart för oss att torven också hör till de icke förnybara tillgångar. När torven är borta är den borta, och vi har fått en del nackdelar i stället. En torvmosse är nämligen konstruerad ungefär som en tvättsvamp. Den suger år sig all nederbörd som kommer i form av regn, snö och snösmältning. Den släpper sedan ut vattnet i lagom portioner, antingen i form av grundvatten till den omgivande marken eller också genom avdunstningen, så att det blir en behaglig fuktighetshalt i luften. Vattnet rinner också ut i bäckar och åar, som på det sättet får en någorlunda jämn vattenföring. Exploaterar vi torvmossen, har vi tagit bort de fuktighetsbevarande egenskaperna. Blir det en häftig snösmältning eller ett ordentligt regn, sväller dikena ögonblickligen upp, och det blir våldsamma vattenvariationer. Framför allt på ostkusten har man fått uppleva detta, där man har gått litet för hårt fram med dikningarna i Småland. Emåutredningen, som klarades av häromåret, talade mycket om dessa saker. Stor försiktighet måste med andra ord iakttas innan vi ger oss på våra torvmossar. Vår energiförsörjning är inte bara en kemisk fråga utan också en biologisk. Vi får helt enkelt inte i panikens tecken så här 5 minuter i 12 innan kärnkraftens och andra energiproblem kanske är lösta göra oss av med värden som aldrig någonsin går att återställa. Är det så fullkomligt otänkbart att vi till förmån för våra efterkommande avstår från att exploatera allt som över huvud taget går att exploatera och att vi nöjer oss med en långsammare stegring i levnadsstandarden? Energiförsörjning och miljövård måste gå hand i hand. I detta sammanhang må det vara tillåtet att uttala en förvåning över hur lättvindigt hushållningen med våra icke förnybara naturtillgångar behandlas i civildepartementets i övrigt förträffliga rapport om hushållning med mark och vatten. Fem sidor var allt vad man kostade på sig i den frågan i ett 524 sidor tjockt betänkande. För övrigt handlar det bara om exploatering för olika ändamål — här inte alls sagt i negativ bemärkelse. Det är exploatering för inte minst fritidsändamål, rekreation som vi också skulle kunna kalla energiförsörjning i en annan form. Numera bestrids väl inte landskapsbildens betydelse för rekreationen av någon. Strandlagen var väl det första steg som togs för att bevara från den friluftstörstande allmänhetens synpunkt värdefulla rekreationslandskap. Efter många steg har nu turen kommit till det sydsvenska bokskogslandskapet. Tyvärr är bokskogen — utom just nu — inte lönsam. Den är direkt förlustbringande. Den är vacker att se på, men som kanske en del av bröderna i den här församlingen vet är alla skönheter dyra i drift. I det fallet är bokskogen inget undantag. Röjningsoch gallringsvirke, borstved och drittelstav och allt vad det nu en gång var har fallit bort som inkomstkälla och bara till en liten del ersatts av massavedssortimentet. Kvar blir nästan bara timmer och faner. Man måste förstå den skogsägare som offrar en så pass osäkert avkastande gröda som bokskogen till förmån för den säkrare granen. I jordbruket kan vi inte alltid bara ha den högst avkastande grödan. Vi får i t.ex. mina trakter finna oss i att ha både havre — den sämst avkastande — och sockerbetor, som ju är den högst avkastande grödan. Direkta förlustgrödor kan man däremot knappast ha. Men i skogen vill man tydligen enligt ett lagförslag från naturvårdsverket, som för närvarande är ute på remiss, ålägga skogsägarna att hålla förlustgrödor. Jag upprepar att boken tyvärr är en sådan olönsam gröda. Men boken är ändå ett omistligt inslag i den sydsvenska landskapsbilden. Jag delar helt naturvårdsverkets farhågor för att den skall försvinna och verkets åsikter om nödvändigheten av lagstiftning. Men naturvårdsverket föreslår att ingen ersättning skall utgå för förlusten. Detta anser jag vara galet. Är det i det allmännas intresse att bevara ett inslag i landskapsbilden, skall det allmänna inte utan vidare vräka över kostnaderna för detta på dem som har skogen, utan då skall det allmänna självt ta kostnaderna för det hela. Sedan flera år ligger bokskogsutredningen i departementet. Den var i flera avseenden överambitiös, men den utgjorde i alla fall ett bättre förslag att klara bokskogens framtid än en tvångslag. Jag förstår inte varför ingenting händer med denna utredning. Man tycks helt ha glömt bort den. Bokskogsutredningen gällde för övrigt bokbestånd med 70 procent av bok. I dag fick jag med posten ett brev från min länsstyrelse i Blekinge. Man talar om att man utsträckt bokavverkningsförbudet till bestånd med 40 procent bok av hela stamantalet. För min personliga del spelar det ingen roll, eftersom jag är — som man säger — litet tokig. Det är ingen nyhet för dem som känner mig. Jag har gärna bok i mina skogar — men jag kan inte ha enbart bok. Boken kan leva kvar hos mig ganska lugnt, dock på en begränsad areal. Jag börjar misstänka att när man nu utvidgar bokskogsavverkningsförbudet till bestånd med 40 procent bok av stamantalet, är det ett utslag av den tidigare här i debatten nämnda lusten från regeringens sida att Lidboma — att lägga sig i allt som man inte behöver lägga sig i, något slags smygsocialisering. Naturvårdsverket säger att orsaken till att man inte vill betala någon ersättning till bokskogsägarna helt enkelt är att de har ärvt sin bokskog. Då är det — anser man — inte mer än rätt att de skickar den vidare utan ersättning. Men det resonemanget skulle vi kunna föra vidare. Vi har ärvt Sturup och Ritsem i vår generation. Hur har det gått? Jag tror nog vi bör akta oss för att föra den tankegången vidare. Problemet med bokskogen finns för de mindre markägarna, de som kanske bara har bok i sin skog och som plötsligt står utan den skogen, inte får använda den. Till sist ett hopp mot norr, där man i vårt lands mest besökta fjällområde, Abisko nationalpark, avser att bygga en väg. Jag skall inte diskutera behovet av vägen Kiruna—Narvik, men stakningen är typisk för vägverkets likgiltighet inför allt som har med miljö och naturvård att göra. Den stakningen slår sönder något av det värdefullaste som finns i hela nationalparken. En annan sträckning, tätt intill järnvägen, vore väl ur exteriör synpunkt acceptabel. Om den blir dyrare, hävdar jag att vi bör ta de kostnaderna. Man borde ha kommit med ett alternativ, men det har man inte gjort, man har bara riktat in sig på det som är bekvämast. Vad "blir det kvar av nationalparken efter alla bensinångor och ölburkar? Då lär den inte vara användbar som referensområde mera. Nu har vi handskats så med vår arma natur, att det inte längre får vara självklart att vi väljer den ur dagens ekonomiska synpunkt billigaste lösningen. Stopp för utbyggnad av hittills orörda älvar, stopp för exploatering av våra torvmossar, stopp för kärnkraftverk. Ökade krav på elkraft, stigande produktion, höjd levnadsstandard! Hur går det ihop? Svaret är enkelt: Det går inte alls ihop. Om vi har någon känsla av ansvar inför kommande generationer, måste vi dämpa vår utveckling, inte låta den gå vidare förrän forskningen visat hur riskerna för miljön skall undvikas. Denna sak måste klaras ut av oss politiker gemensamt. Jag understryker gemensamt. Var och en av oss förstår hur det skulle gå om jag gick ut för mitt parti i en valkampanj och sade: Rösta på mig, så skall vi sänka levnadsstandarden för er och stoppa utvecklingen! Var och en förstår att det vore politiskt självmord. Vi måste träffas över partigränserna, och vi måste göra klart för oss hur långt och hur fort utvecklingen kan gå med hänsyn till efterkommande generationer. Det är vi alla som i sista hand bär ansvaret om ingenting sker. Sker ingenting drabbar katastrofen obönhörligt våra efterkommande — och domen drabbar oss. Kan dagens energikris föra oss samman tvärs över partigränserna till våra efterkommandes bästa, då har den varit enbart av godo. Det glädjande med den energidebatt vi har haft här i dag har varit att jag tyckt mig finna den gemenskapen tvärs över gränserna, från kommunisterna och till moderaterna.

Herr talman! Efter föregående talares många stopptecken skall jag drista mig till att plädera för grönt ljust i ett avseende. Låt mig först liksom många tidigare talare påpeka att den här debatten om energikrisen har haft vissa fördelar med sig. Vi har tvingats att tänka om i vissa avseenden och det har säkert varit till nytta för oss och för samhället och för utvecklingen i fortsättningen. Många har under energikrisens dagar framträtt med goda råd. De har inte saknats i den här debatten heller. Vi måste tänka om, har man sagt. Vi får lov att ändra livsstil. Vi måste övergå till det energisnåla samhället — det har blivit ett lösenord. Ett annat nyckelord har blivit talet om ”alternativa energikällor”. Vad gäller talet om det energisnåla samhället så vill jag gärna instämma. Visst kan vi spara på energi på många olika sätt utan att det egentligen behöver vara till men för oss. Svalare bostäder, mindre bilåkande, mera motion blir friska människor bara friskare av. Återvinning av avfall är en annan metod att spara på råvara och energi som vi så effektivt som möjligt måste begagna oss av. Hur mycket som kan åstadkommas genom dessa och andra besparingsåtgärder är det väl ingen som kan ge något exakt mått på. Jag tror emellertid att det finns skäl att varna för alltför optimistiska bedömningar. Om vi nu har kunnat spara 15—16 procent på elkonsumtionen, delvis tack vare en ovanligt mild januarimånad, så säger det inte så mycket om de fortsatta möjligheterna till besparingar. En rimlig bedömning är väl att besparingsåtgärderna kan leda till en något långsammare ökningstakt i fråga om energiförbrukning. Jag vill därför kortfattat peka på sambandet mellan energikonsumtion och sysselsättning. Om vi skall kunna hålla en hög sysselsättningsnivå så krävs i det industrialiserade samhälle vi lyckligtvis lever i också en hög energiförbrukning. Den som måhända drömmer sig tillbaka till det samhälle där redskapen hette hacka och spade, yxa och svans kan kanske tro sig finna arbete åt alla utan en hög elkonsumtion. Men då har man naturligtvis lämnat kontakten med dagens verklighet. En ökad energiproduktion är en av förutsättningarna för att öka sysselsättningsgraden i industrin. Tillgången till billig energi är av avgörande betydelse för våra möjligheter att effektivt konkurrera med andra industrinationer. Klarar vi inte den konkurrensen, då vet vi att många av de reformer som vi genomfört i välståndssamhället är i fara. Vi måste nyttja alternativa energikällor. Det är det andra lösenordet i debatten. Alternativ — till vad? Ja, i första hand alternativ till oljan, där vi ju nu upplever bristen som mest kännbar. I jakten på alternativa energikällor har man pekat på torv, sopor, skogsavfall, vindkraft och mycket annat. Jag skall ägna resten av mitt anförande åt en koncentrerad argumentering för ett vidare utnyttjande av den elenergikälla som vi med stor framgång och kunnighet har använt oss av i detta land under många decennier, nämligen vattenkraften.

Jag avser sedan att ytterligare precisera mig i denna argumentation genom att än en gång från denna talarstol anföra skäl för en omprövning av beslutet att låta Vindelälvens vatten rinna outnyttjat från källan till ca 1 mil från kusten. Det är nämligen så, att när Vindelälvens vatten kommit så långt, men först då, leds det genom Stornorrforsens stora turbiner och medverkar till en nödvändig elproduktion. Men därmed är också sagt att Vindelälven inte är så orörd som vissa opinionsgrupper velat göra gällande. Min plädering för fortsatt utbyggnad av vattenkraften utgår ifrån följande kända och enkla fakta. 1. Vattenkraften är en inhemsk energikälla. Det innebär klara fördelar ur beredskapssynpunkt. Vårt beroende av importerade, ibland mycket priskänsliga produkter, minskar genom utnyttjande av vattenkraften. Det medför i sin tur att i den mån vår industri kan nyttja inhemsk billig elkraft så ökar dess konkurrensförmåga. 2. Vattenkraften är den energiutvinning som, i jämförelse med framför allt kärnkraft och oljekraft, är den mest miljövänliga. Vi har långa, och jag skulle vilja säga allt bättre, erfarenheter av vattenkraftutbyggnader. Vattenkraften är en ren och tyst cirkulationsprocess. Naturen har ordnat det så väl att när vattnet runnit från fjällens sluttningar den långa vägen ut till havet så lyfts det upp igen för att med oförminskad kraft göra samma tur om och om igen. Även om det finns hundratals turbiner i älvfåran så förändrar det inte vattnet i något avseende. Jag hävdar att också ur miljösynpunkt är det motiverat att gå vidare i fråga om vattenkraftutbyggnad. 3. Vi behöver den energi som våra älvar kan ge oss. Egentligen är det litet egendomligt att behöva säga detta i dag. Men man kan fortfarande höra argumentet att vattenkraften är så marginell att den kan vi bortse ifrån. Det argumentet har framförts också i dag. När vi vet, att var och en av de återstående fyra Norrlandsälvarna kan ge en elkraftsproduktion motsvarande ca 1 miljon ton olja per år, då är det svårt att förstå hur man kan vilja bortse ifrån denna energiproduktion. Jag skall sedan övergå till att säga några ord om den mångomtalade Vindelälven. I den debatt som med så stor hetta fördes inför riksdagens ställningstagande 1967 och regeringens beslut 1970 stod två huvudargument mot varandra. De som arbetade för en utbyggnad av Vindelälven menade att denna borde ske främst av hänsyn till det stora behov av sysselsättningstillfällen i Norroch Västerbottens inland som då förelåg. Emot utbyggnad talade främst hänsynen till miljövårdsintressena. I den, vid nämnda tidpunkter, förda debatten om Vindelälvens utbyggnad ansågs rätt allmänt att en utbyggnad inte var motiverad utifrån behovet av energiproduktion. Då betraktades atomkraftutbygg naden som tämligen komplikationsfri. Eftersom närmast obegränsade mängder energi inom några år skulle kunna utvinnas genom utbyggnad av kärnkraftverk så betraktades en fortsatt utbyggnad av vattenkraften av många som en klar felinvestering. Under den relativt korta tid som gått sedan ställningstagandena i Vindelälvsfrågan gjordes har flera faktorer i debatten om en utbyggnad väsentligt förändrats. Nu framstår behovet av inhemska, billiga energikällor som ytterst påträngande. De ekonomiska kalkyler som Vattenfall upprättade vid sin projektering av Vindelälvsutbyggnaden pekade på en knapp vinstmarginal. I dagens läge med enorm ökning av oljepriserna torde en utbyggnad av Vindelälven vara synnerligen lönsam. Kärnkraftutbyggnaden, som bara för kort tid sedan ansågs lösa alla energiförsörjningsproblem, möter nu starkt motstånd från opinioner som anser den ytterst miljöfarlig. De opinionerna finns ju också ganska rikligt företrädda här i kammaren. I diskussionen 1967 ansågs det att kärnkraften skulle lösa alla problem. Den beryktade s.k. Uppsalagruppen anförde i en skrivelse till Konungen år 1967 att om den planerade satsningen på atomenergin skulle visa sig vara otillräcklig ”kan man dock med lätthet öka investeringarna och få ut maximal vinning”. Vidare anförde man att ”med hänsyn till den snabba utvecklingen som äger rum på atomenergifronten kan man på reella grunder fastslå att denna kostnad i mitten av 1970-talet endast utgör en bråkdel av Vindelälvens nuvarande utbyggnadskostnader”. De anförda citaten utgör exempel som visar att opinionsbildningen i Vindelälvsdebatten skedde med argument som få torde vilja stå för i dagens läge. Kärnkraftutbyggnad är i dag en högst kontroversiell fråga. Många experter varnar för dess miljörisker. Förhoppningarna beträffande kostnadsutvecklingen av kärnkraftutbyggnader har inte heller infriats. I kostnadshänseende torde vattenkraften vara fullt konkurrenskraftig. Eftersom underlaget för ställningstagandet i Vindelälvsfrågan i så väsentliga delar har förändrats vore enligt min mening en omprövning väl motiverad. Förhoppningsvis skall en sådan omprövning snart mogna fram. Lokalt finns en stark opinion inom alla partier för en utbyggnad av flera älvar i Norrland, däribland också Vindelälven. Forskningens behov av en orörd älv har varit ett argument som fått väga mycket tungt i debatten om Vindelälven. Med all respekt för forskningens betydelse tycker jag att det argumentet måste göras till föremål för en kritisk granskning. Forskarna måste långt bättre än hittills redovisa varför just Vindelälven måste reserveras för deras behov, om de skall vinna förtroende hos den breda allmänheten. Vindelälven har, som jag tidigare framhållit, inte ett fritt lopp från källområdet till havet. Därför kan hävdas att Pite, Kalix och Torne älvar i högre grad gör skäl för beteckningen orörda. Kan forskningen i Vindelälven inte kompenseras genom forskning i någon av dessa stora älvar? Det är en fråga som allmänheten ställer sig. Hur viktig är forskningen i Vindelälven? Vad syftar den till? Det är andra frågor som folk ute på möten ställer till oss. Det måste ankomma på forskarna att ge begripliga svar, om de räknar med att på sikt få behålla stöd för sin uppfattning. Vi upplever många forskningsområden som ytterligt intressanta och angelägna att satsa på. Men våra satsningar måste ske i en avvägning mellan objektens angelägenhetsgrad och deras kostnad. Utvecklingen på energiområdet har lett till att kostnaden för forskning i Vindelälven stigit mycket kraftigt. Den förhindrar nämligen en synnerligen lönsam energiutvinning. Något förenklat kan sägas att vi nutvingas importera bortåt en miljon ton olja per år för att hålla forskningen i Vindelälven i gång. Är den värd det priset? Jag har inte blivit övertygad om det. Föregående talare påminde om att varje skönhet är dyr i drift. Om Vindelälven är en skönhet är det bara att instämma: den är synnerligen dyr i drift. Jag håller gärna med dem som säger att någon stor Norrlandsälv kan sparas från vattenkraftutbyggnad. Men för närvarande återstår fyra av de stora älvarna. En fortsatt utbyggnad bör därför kunna ske. Vilken älv som skall sparas kan naturligtvis diskuteras. Enligt min mening borde det inte bli Vindelälven, bl.a. därför att denna enligt tidigare gjorda undersökningar är den klart lönsammaste ur energisynpunkt. Stora resurser — enligt uppgift 21 miljoner kronor — har tidigare lagts ned på utredningsoch planeringsarbete för en framtida utbyggnad av Vindelälven. En utbyggnad skulle därför kunna igångsättas relativt snabbt. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att de argument som vid tidigare ställningstaganden i utbyggnadsfrågan vägdes mot varandra uppenbarligen har fått andra värden. Jag finner det därför motiverat att en förnyad vägning av argumenten för och emot en utbyggnad av Vindelälven så snart som möjligt kommer till stånd. Det kan inte vara fel av politiker att göra omvärderingar när verkligheten så påtagligt har förändrats. Herr Sjönell avslutade sitt anförande med att säga att där det finns vilja och fantasi, där finns det kraft. Jag förstår att en plädering för utbyggnad av vattenkraft inte är särskilt fantasieggande, men jag hävdar att där finns det kraft.

Herr talman! Socialdemokraterna har talat om det starka samhället, som knappast något i världen kunde rå på. I så gott som alla situationer skulle vi klara oss. Vi här i Sverige skulle kunna vara så garderade ekonomiskt och på alla sätt, att inget kunde hejda vår framfart. Levnadsstandarden är garanterad — det har varit fältropet från socialdemokraterna. Om någon utomstående forskare eller politiker pekat på ovissheten om knappheten på råvaror i världen, så har han närmast ansetts som en mörkman, en bakåtsträvare. Nej, så länge vi har socialdemokratiskt styre kan människorna vara trygga, har det lugnande beskedet varit. Jag skulle nästan vilja använda uttrycket högmod om en sådan attityd. Låt mig gärna erkänna att vi här i Sverige har det bra. Jag vill inte heller förringa socialdemokraternas insats i samhällsarbetet. De har liksom övriga partier en god vilja att göra sitt bästa, och de har också uträttat mycket. Alla har varit med om att forma det här samhället — politiker, arbetare, företagare osv. Men utgångsläget för att göra detta land till ett s.k. folkhem har också varit synnerligen gott. Försynen har låtit oss undslippa två världskrig. Vi har haft stora naturtillgångar. Jag tänker då givetvis på malm, skog, vattenkraft och den jord som har odlats. Hur går det då? Ja, vi kommer till slutet av 1973. Oljekrisen når ut över världen. Vårt land blir också drabbat. Ransonering och omställning inom industrin blir följderna. Ovisshet och brist på investeringsvilja drabbar företagarna. Men som alltid blir det för de anställda — löntagarna — som ovissheten för framtiden starkast tar sig uttryck. Som väl är har ju inte arbetslösheten ökat oroande under denna avspärrningstid — om vi så får kalla den. Som handelsminister Feldt bl.a. påpekade på förmiddagen har det funnits den goda viljan hos alla medborgare i detta land att försöka spara så att industrin får energi. Men av det sagda framgår tydligt och klart att det från socialdemokratiskt håll med förkärlek använda talesättet ”det starka samhället” har sina svagheter. Vårt industrialiserade samhälle har blivit beroende av omvärlden, bl.a. genom olja. Nu är det inte lätt för en regering, oavsett dess politiska struktur, att gardera sig för nyckfulla oljeschejker och tydligen likasinnade oljebolag. Men kvar står dock ett för alla känt faktum, att oljan som råvara är i sinande, och det bör också vår regering ha haft klart för sig. Med detta i förgrunden är vi nog litet dåligt rustade ur beredskapssynpunkt på flera områden. De mest pessimistiska i dessa dagar tror att vårt land kommer att gå svåra tider till mötes och att vårt s.k. välfärdssamhälle kommer att raseras. Jag tror knappast att dessa olycksprofeter gagnar vår situation. Det är alltid otrevligt att höra sanningen, kanske någon säger. Ja, men varför tro att dessa personer som målar så i svart har hela sanningen? Så illa skall det inte behöva gå för vårt land. Vi får väl räkna med att oljan åter kommer att strömma ut i världen, dock i mindre omfattning. Att det samtidigt blir till betydligt högre pris fick vi ju under tisdagen klart besked om. Det är i och för sig illa nog med den fördyring för vårt näringsliv som blir följden. Att vi på sikt också får räkna oljan som en energikälla som sinar är fullt klart. Men jag finner ändå att vi inte skall se alltför pessimistiskt på situationen. Nöden är uppfinningarnas moder, som det har understrukits gång på gång här i dag, eller i andra ordalag, och forskare, samhällsplanerare samt politiker har efter mitt sätt att se intressanta arbetsuppgifter i framtiden. Sedan vill jag starkt understryka följande. Vi får inte skena i väg och göra något oöverlagt. Jag tycker nog det är brist på stabilitet hos politiker som inte är sena att utnyttja energikrisen för att söka övervinna miljövännernas motstånd mot en kraftig fortsatt exploatering av vår vattenkraft. Jag förstår så väl herr Anderssons i Lycksele sysselsättningsmässiga synpunkter när det gäller utbyggnaden av älvarna uppe i Norrland, men vi skall också ha klart för oss att vi bör ha råd att bevara några älvar. Olof Palme stod ju i talarstolarna runt om i landet, liksom övriga socialdemokratiska talare, och framhöll med skärpa att från det socialdemokratiska partiets sida ville man värna om miljön. Nu har det gått drygt tre månader sedan valet. De fagra löftena från valrörelsen har redan börjat falna. Det är inte många socialdemokratiska talare som har tagit upp miljöfrågorna sedan valrörelsen. Jag anser t.o.m. att regeringen så här strax efter valet faktiskt gått emot riksdagens tidigare målsättning i en viktig miljöfråga när man uppdragit åt Vattenfall att undersöka frågan om en viss utbyggnad av Kalix älv. Går vi därefter till kärnkraftens vänner inom industrin, så ser de också chansen i dagens energikris. Fullt pådrag med kärnkraftutbyggnaden är deras lösenord. Nej, ärade kammarledamöter, låt oss inte hänge oss åt panikåtgärder. Så utlämnade är vi inte. Om det s.k. prylsamhället tillhör det förgångna för oss svenskar skall vi väl klara oss hyggligt ändå. Vi har dock våra naturtillgångar som ständigt förnyas. Jag tänker på skogen och vattenkraften — även den vattenkraft som ytterligare kan utnyttjas genom redan fattade beslut — och på den odlade jorden, som inte är det minst viktiga. Allt det uppräknade är stora tillgångar för ett land. Så har vi vår malm som i och för sig är en ändlig naturtillgång, men alla tecken tyder på att den är så rikligt förekommande att vi inte behöver hysa några större farhågor. Ett är emellertid säkert: både vi och världen i övrigt har fått en tankeställare — kanske i senaste laget — att vi måste hushålla med naturtillgångarna. Vi måste också tänka globalt. Centerpartiet har tidigare framhållit — och vi återkommer i år — att Sverige borde vara ett föregångsland genom att försöka skapa en ansvarsfull resursplanering. Vi pekar på nödvändigheten av att hålla förbrukningen av ändliga råvaror på en rimlig nivå samt skapa metoder att förlänga livslängden på förbrukningsartiklar. Alla i riksdagen är tydligen i dag överens om att vi måste få fram andra energikällor, och dessa skall vi helst söka finna inom landets gränser. Vår handelsminister talade inte så mycket om alternativa energikällor i dag, men regeringen har ju tillsatt utredningar som ser på de här problemen, och därför menar väl handelsministern att det inte behöver ordas mer om saken just nu. Men jag vill ändå säga något. Vi måste komplettera den sinande oljetillförseln med egna energimedel. Här kommer man då att som inslag utnyttja soloch vindenergin, och man tänker sig även torv och avfall från skogen som alternativ. Det är verkligen utmärkt att dessa senare material kanske åter kan komma till heders. Från avverkningsplatserna i våra skogar vet vi att mycket ”energi” lämnas kvar. Inte minst den moderna avverkningen får dessa följder. Torv har vi också gott om. Våra mossar är många. Men jag vill precis som herr Wachtmeister i Johannishus understryka att vi måste anlägga miljöaspekter när det gäller utvinningen av torv. Vi vill inte ha fritt fram för mossar i allmänhet. Nu vet jag inte vilken sammansättning i torven som ger bästa bränsleeffekt — det var ju ett spörsmål som också herr Wachtmeister tacklade. Men det är förmodligen så att en del mossar är bättre i detta hänseende och andra sämre. Det förhåller sig emellertid inte på det sättet — som just understrukits — att våra mossar ligger där till ingen nytta. De fyller en uppgift och en viktig sådan, nämligen som vattenreservoarer. Det är mycket viktigt att mossarna får fungera som vattenreservoarer, i en tid då grundvattnet ständigt sjunker. Vidare vet vi att våra mossar är ett eldorado för många arter av vår fauna och flora. Dessa aspekter på mossarna är viktiga att ta med vid bedömningen, när man med hänsyn till bristen på skogsråvaror talar om utdikning av våra kärroch mossmarker för att öka skogsarealen. Även här gäller det att iaktta försiktighet. Jag vet att man i Kronobergs län har gjort en total inventering av mossmarkerna där, deras biologiska sammansättning osv. Jag undrar om man inte har gjort det också i Kopparbergs län. Och vid de inventeringarna har det framkommit att vissa mossar är rariteter, som är nödvändiga för landskapsbilden. De måste hållas intakta om vi vill behålla vår fauna och flora. Men det finns andra mossar som är inventerade och om vilka man från naturvårdshåll har sagt att de kan användas för utvinning av torv. Beträffande dem är det alltså ingen fara från naturvårdsynpunkt om man i Kronobergs län får förtur att experimentera med försök att utvinna torv. Under andra världskriget tillämpades i rätt stor utsträckning torvtäkt ur våra mossar. Som herr Wachtmeister i Johannishus sade tar det oerhört lång tid att läka såren efter torvtäkter i våra mossar — antagligen många hundra eller kanske rent av tusentals år — men några sår i naturen får vi finna oss i om vi vill ha ett samhälle som fungerar. Jag kanske därför får vädja till handelsministern om att han tänker på kronobergarna när sådana torvtäktförsök kommer på tal. Till sist vill jag säga att framtiden som alltid är oviss, i dag ovissare än någonsin, men eftersom jag är säker på att insatser kommer att göras av alla goda krafter för att lösa framtidsproblemen på ett miljömässigt riktigt sätt finns det ingen anledning till misströstan.

Herr talman! Den första akuta energikrisen kan nu läggas till handlingarna, men den långsiktiga krisen består. Den akuta krisen gav oss en kuslig påminnelse om vad internationella konflikter kan åstadkomma i ett modernt industrisamhälle. Den gav oss också en påminnelse om att den sedan årtionden eftersatta forskningen på energiområdet nu bör ges högsta prioritet. Rovdriften på billig olja och i dess spår en negativ utveckling på miljöområdet borde inte minst ge regeringen tillräckligt med råg i ryggen för att nu satsa på de energikällor som finns inom vårt lands gränser. I det moderna samhället transporteras människor och gods i allt större utsträckning, detta inte minst på grund av den satsning som nu sker på regionalpolitiken. Vi har under krisdagarna upplevt hur hundratusentals människor uppvaktat myndigheterna i sin förtvivlan över att inte ha beviljats drivmedel. Därmed har risken varit uppenbar för att många skulle mista sina jobb, och det är klart att sådana människor är speciellt oroade av en sådan situation när det står hundratusentals arbetslösa beredda att ta över de lediga jobben. Landsvägstransporterna har många gånger fått stå i skottgluggen, och man har sett dem som någonting man skulle kunna avveckla. Men krissituationen har än en gång visat att bilismens roll i samhället är av avgörande betydelse för landets fortsatta välstånd. Jag anser det inte vara rimligt att vi i fortsättningen värmer upp våra bostäder och fabriker med olja. Vi borde lära av andra länder, trots att vi är ”världsbäst”. Det finns andra energikällor. Vårt grannland Finland har visat att man bl.a. kan använda torvtillgångarna, vilket också har berörts tidigare i denna debatt. Det är en utväg. Våra skogar ser på många håll bedrövliga ut med massor av toppar och grenar efter avverkningar och vindfällen, ett material som tillvaratas mycket dåligt i dag. Där skulle man kunna sätta in åtgärder. Enbart en satsning på skogsvårdande åtgärder skulle ge många människor arbete och ett välbehövligt tillskott på energiområdet. Inte bara Sverige utan hela världen måste i framtiden utnyttja andra energikällor och reservera oljan som drivmedel för fordon. För något år sedan utkom skriften Bilismen i samhället, och den lilla informationsskriften Bilen ger arbete. Där visades att bilismen i Sverige sysselsatte 360 000 människor. Som jämförelse kan nämnas att exempelvis jordbruket sysselsatte 275 000 och byggnadsindustrin 365 000 människor. Ungefär en miljon människor har alltså sin försörjning genom bilismen. Dagens samhälle skulle inte fungera utan godstrafik på landsväg. Personbilen är det bästa jämlikhetsskapande instrument vi har. Storstadens människor har ett behov av rekreation och friluftsliv. Det kan knappast tillfredsställas om man inte har tillgång till egen bil. Många har för sitt sparkapital skaffat sig ett fritidhus, som de inte kan utnyttja utan tillgång till bil, och för den bilen behöver de tillgång till drivmedel. Landsbygden har sina problem. Rationaliseringen har gjort att lantarbetaren blivit industriarbetare. Men han bor gärna kvar i sin gamla fastighet och pendlar till tätortsindustrin. Småbrukaren, som på grund av strukturrationalisering sålt sin jord till större jordbruksenheter, bor också gärna, många gånger av ekonomiska skäl, kvar i sin bostad och pendlar till en ort där det ges arbete. Det skulle vara nationalekonomiskt vansinne att låta byggnader och bostäder på landsbygden förfalla och i stället sätta dessa människor i en lägenhet på t.ex. tolfte planet i ett höghus i en storstad. Lanthandeln har försvunnit i många av våra samhällen. Nu kommer i stället den oljedrivna varubussen en gång i veckan. Men för större inköp i tätorten behöver familjen tillgång till bil. Herr talman! Listan över dem i samhället som drabbas av en brist på drivmedel skulle kunna göras hur lång som helst. Jag tror att de flesta av kammarens ledamöter är ense om att det som skapat jämlikhet är bilen. Det vore skandal om politikerna inte skulle klara energiproduktionen, så att tillgången till bil — det har 75 procent av människorna i dag — blir nästan hundraprocentig. Alla partier har självfallet ett ansvar. Men det största ansvaret åvilar regeringen, som nu måste visa handlingskraft — om sådan finns — när det gäller att lösa problemen, så att ransoneringar och därmed störningar i samhällsapparaten kan undvikas. En regering som går till val på popularitetsfrågor har naturligtvis inte vågat lägga fram en budget med någon större satsning på forskning på energiområdet. När eldningsolja 1 kunnat flöda för 150 kornor/m? har det varit populärare att vifta med andra samhällsreformer. Men det finns en del reformer som inte är mycket värda, ja, som bara blir ett tomt lockrop, om inte samhället fungerar — det har den akuta energikrisen visat. Ransoneringssveriges kusliga uppvaknande har varit en påminnelse om vår sårbarhet. Jag hoppas att väckarklockorna nu ljudit så högt att de även lyckats väcka en djupt slumrande regering.

Herr talman! Med hänsyn till den energikris som vårt land hamnat i framhåller finansministern i årets finansplan ”att bränslenämnden skall söka vägar att genomföra besparingar på ett sådant sätt att produktion och sysselsättning störs det minsta möjliga”. När statsministern vid remissdebattens början i går redovisade regeringens förslag till ekonomisk-politiska åtgärder betonade han att dessa åtgärder hade föreslagits i syfte att värna sysselsättningen, dämpa prisstegringarna och förstärka köpkraften. Sysselsättningen sattes alltså även här i främsta rummet. Handelsminister Feldt har ytterligare betonat den inställningen här i dag. Den helt dominerande faktorn i detta läge är, även enligt min mening, att produktion och sysselsättning störs på minsta möjliga sätt. Att störningar uppstår och har uppstått i en sådan här unik situation torde vara oundvikligt. I det fallet är jag inte så positiv i min bedömning som handelsministern. Vi har nu i varje fall fått klart för oss hur sårbar vår produktion är, eftersom den byggts upp så gott som helt på oljan — den energikälla som vi fram till slutet av förra året kunnat erhålla i tillräcklig mängd och till lågt pris. Sannolikt är den tiden nu förbi, och vi måste inrikta oss på anpassning efter de nya förhållandena. Ju förr vi kan göra det, desto bättre är det. Den svåra situation som uppstått på oljemarknaden har skapat stor oro inom den svenska trädgårdsnäringen. Det är helt naturligt, eftersom denna näringsgren är en av dem som kräver mest eldningsolja i vårt land. Här intar växthusodlingen naturligtvis den främsta platsen. Jag vill i det här sammanhanget påpeka att produktionsvärdena inom trädgårdsnäringen för närvarande kan beräknas till 620 miljoner kronor — lantbrukshögskolan har gjort den beräkningen — och därav står växthusodlingen för ungefär 400 miljoner kronor. Till en början gällde oron för trädgårdsodlarnas del i första hand tillgången på olja. Växthusodlarna var helt enkelt rädda för att de kulturer som redan satts i gång kanske inte skulle kunna slutföras — med de förluster och de inskränkningar i sysselsättningen som det skulle medföra. Produktionsperioden sträcker sig nämligen i flertalet fall över ett halvår eller mer. Under denna tid är växthusodlingen helt beroende av att erforderlig eldningsolja finns — för att man skall kunna hålla den jämna temperatur som krävs för att driva fram respektive kulturer till önskvärt resultat. Problemet med tillgången på olja för växthusodlarnas del är emellertid inte aktuellt för närvarande.

Nu är det i stället prisutvecklingen som intagit platsen för oron, som är stark. Den riktiga strävan som regeringen har haft att förse trädgårdsnäringen med olja kan helt slås sönder om utvecklingen på prisområdet blir sådan att den produktion och sysselsättning äventyras som bör främjas, vilket har betonats starkt av olika företrädare för regeringen. Efter den senaste prishöjningen har oljepriserna nått en sådan höjd att flera näringar sannolikt måste få svårt att bära dem. Jag är medveten om — inte minst efter finansministerns redogörelse här i kammaren i går kväll — att läget för t.ex. pappersoch massaindustrin nu är sådant att den i produktionspriset kan ta ut de kraftigt höjda oljepriserna. Kanske kan också de flesta andra industrioch näringsgrenar göra detta. På lång sikt är det möjligt att oljeoch produktionspriser över lag kommer att stabiliseras, detta är min förhoppning. Men då är frågan den, om vi skall låta företag och arbetstillfällen försvinna under tiden. På många andra av livets områden brukar vi försöka brygga över exceptionella omständigheter för att förhindra att tragedier skall behöva inträffa på grund av en kort tids obalans i samhällsmaskineriet. Redan i söndags hörde jag i radio att vår bostadsminister i fråga om hyrorna sade någonting om en avvägning mellan vad hyresgästerna enskilt skulle kunna betala och de kostnader som skall bäras kollektivt. Men det är inte bara för hyresgäster som höjda hyror genom ökade oljepriser kan bli alltför tunga för att alla enskilt skall kunna bära dem. Som jag tidigare sagt kommer detta också att gälla en del företagargrupper, framför allt sådana företag som skall konkurrera med produkter från andra länder. Situationen blir inte heller bättre för de svenska företagen, om dessa länder medvetet hållit priserna låga på de oljor som används i produktionen. Holland är ett sådant land. De svenska priserna på tung olja har sedan oktober 1972 legat avsevärt över de holländska. Det får en mycket negativ inverkan på de näringar och företag som har att konkurrera med import från Holland. Säkerligen gäller detta flera branscher. För egen del har jag alltså erfarenhet av trädgårdsnäringen, och inom den är det, som jag tidigare har nämnt, växthusodlingen som kommer att drabbas synnerligen hårt av dessa kraftiga prishöjningar. Den svenska växthusodlingen har under föregående och innevarande årtionden i hög grad rationaliserats och mekaniserats. Denna rationaliseringsverksamhet har glädjande nog understötts av statsmakterna, vilket har haft stor betydelse för att främja produktionsgrenen. Detta har odlarna svarat på med att göra sina anläggningar verkligt effektiva i enlighet med den produktion som där försiggår. Rationaliseringsverksamheten har emellertid fört med sig kapitalkrävande investeringar, som den enskilde växthusföretagaren — ofta med statliga kreditgarantier — skall amortera och förränta. I en normal situation har ett sådant företag, såsom jag ser det, goda förutsättningar för en förhållandevis god utveckling i vårt näringsliv. Med nuvarande skyhöga oljepriser blir emellertid trädgårdsföretagen synnerligen sårbara, och de kan tvingas att lägga ner sin verksamhet, med de allvarliga ekonomiska konsekvenser som detta skulle innebära, inte bara för företagarna och deras familjer utan också för den anställda arbetskraften. Jag vill här också påminna om att trädgårdsnäringen, trots den rationalisering som har vidtagits, hör till de mest arbetskraftsintensiva näringsgrenar som vi har i vårt land. De anställda där utgörs i hög grad av kvinnlig arbetskraft och dessutom av äldre manlig arbetskraft. Inom växthusodlingen utgör oljekostnaderna en mycket stor del av produktionskostnaderna. I det sammanhanget kan jag nämna att dessa produktionskostnader i dag — med de nya oljepriserna — är ungefär fem gånger så stora som de var för ett och ett halvt år sedan. Erfarenheterna visar också att näringen inte kan kompensera sig för snabba, kraftiga kostnadsstegringar. I en del andra länder har man redan insett detta, och man har därför lyft bort en del av prishöjningarna på eldningsolja. Genom uppgifter i pressen har jag fått reda på att så har skett i Tyskland och Norge, och som jag ser problemet i dag måste något sådant nu också ske i vårt land. Säkerligen finns det också fler näringar för vilka oljekostnaderna utgör en betungande del av produktionskostnaderna och som bör beaktas i detta sammanhang. Förfaringssättet att hjälpa de hårdast drabbade näringarna är inte nytt; det har tillämpats vid energiskattenedsättningen och bör också kunna tillämpas i detta sammanhang. Herr talman! De svenska växthusodlarna är besjälade av viljan att driva sina företag vidare, och de är som vanligt beredda att kämpa vidare. Men som det nu ser ut kommer prisutvecklingen på olja med all säkerhet att bli ett oöverstigligt hinder om inte åtgärder mycket snabbt sätts in från statsmakternas sida. Jag vill också understryka att näringen är en icke föraktlig faktor i vårt folkhushåll. De svenska trädgårdsprodukternas kvalitet är allmänt känd och erkänd. Dessutom medverkar den inhemska odlingen till en för konsumenterna förmånlig prisutveckling för dessa produkter. Min förhoppning är att regeringen även i fortsättningen skall se positivt på den svenska trädgårdsnäringen och dess vidareutveckling och i enlighet härmed vidta åtgärder för att underlätta den svåra situation som den nu har hamnat i. Till sist skulle jag, herr talman, vilja be handelsministern om ett klarläggande med anledning av en uppgift som i går kväll gavs i Aktuellt i TV. Där påstods att förhöjningen av priserna på bensin och olja inte skulle slå igenom för oljebolagens del förrän den 1 februari. Där påstods också att den clearingavgift som nu ligger i de högre priserna och som alltså tillämpas från kl. 24.00 den 29 januari tas ut av staten från oljebolagen först fr.o.m. den 1 februari. Jag tror det skulle vara värdefullt om handelsministern ville förklara hur det förhåller sig härmed.

Herr talman! Jag skall lämna det klarläggande som fru Nilsson i Kristianstad har begärt. Det är riktigt att det nya högstpriset som gäller fr.o.m. den 30 januari innehåller utrymme för den clearingavgift som börjar löpa 48 timmar senare, dvs. den 1 februari kl. 0.00. Skälet till att vi förfor på det sättet var att alternativet var att fastställa två högstpriser med 48 timmars mellanrum och ändra priserna på alla bensinstationer samt genomföra en rad olika kungörelser och författningsändringar. Vi ansåg inte att de 48 timmarnas försäljning och de ören som det skulle gälla motiverade en sådan relativt vidlyftig apparat. Vi godtog alltså glappet på två dagar. Beträffande fru Nilssons bekymmer för trädgårdsnäringen, som jag i och för sig kan förstå, vill jag säga att om hon bygger dem på den utländska konkurrensen gör hon sig litet överdrivna föreställningar om hur hårt just den svenska näringen är drabbad. Särskilt hennes jämförelse med Holland var litet poänglös, eftersom oljepriserna i Holland i dag ligger praktiskt taget på samma nivå som de svenska. Räknar man bort den tillfälliga clearingavgiften, ligger oljepriserna i Holland t.o.m. över de svenska. I grunden kommer hela näringslivet och all konsumtion att drabbas av dessa kostnadsökningar. Det kommer att gälla alla industriländer och tyvärr också alla utvecklingsländer — dessa drabbas mycket hårdare än vad vi gör. Herr talman! Jag har lyssnat till debatten, och när jag nu ändå står i denna kateder kanske jag får göra några kommentarer, även om de flesta av debattdeltagarna nu befinner sig någon annanstans och måhända sysslar med något vettigare än att lyssna på mig. Jag gjorde iakttagelsen att herr Clarkson med friskt mod i den nya aggressiva stil som skall vara moderaternas oppositionsprofil förklarade att ransoneringen var ett fiasko ur alla synpunkter, medan herr Wachtmeister i Johannishus, som dessutom tycks ha praktik erfarenhet av tidigare ransoneringsomgångar, hade motsatt uppfattning. Jag kanske får föreslå herr Wachtmeister som sitter kvar i kammaren att ta ett samtal med sin partikamrat och höra hur herr Clarkson kunnat komma till den slutsats han gjort. Jag blev i varje fall inte övertygad av herr Clarksons resonemang. Större delen av diskussionen har gällt den långsiktiga energiförsörjningen, och på de minuter jag har till mitt förfogande måste mina kommentarer bli både begränsade och mycket allmänt hållna.

Dessa förändringar har av en del bedömts som förändringar till det bättre. Det råder alltså något slags ekumenisk enighet ända från vänster till höger, som någon sade, när det gäller detta mycket allmänt uttryckta mål. Men jag tyckte mig spåra bra mycket mindre enighet om vägarna fram till ett sådant samhälle. De centerpartister som varit uppe i debatten tycks nöja sig med den välvilliga tanken att här skall alla goda krafter samverka, och så kommer vi till målet. Den ende som jag tyckte gav en mycket utmejslad lösning på det hela var herr Clarkson. Det var ganska intressant, eftersom den andra något så när klart utmejslade lösningen kom från herr Israelsson och gick ut på att om vi förstatligade allt som har med energin att göra, så får vi ett i alla avseenden bättre samhälle. Men herr Clarkson är trots allt mera intressant. Han litar till marknadskrafterna. De högre oljepriserna välsignar han i motsats till fru Nilsson i Kristianstad som inte alls tror på den typen av marknadskrafter. Men herr Clarkson menar att om de höga oljepriserna får slå igenom så lockas de goda marknadskrafterna fram, och det sker då en anpassning i näringslivet, konsumtionen och i samhället över huvud taget. Men det finns anledning att ställa sig tveksam till huruvida det verkligen kommer att gå på det sättet, särskilt om man frågar sig vilka marknadskrafterna i det här fallet är. Vad är det för krafter som skall släppas loss? Herr Clarkson och andra moderater varnar för varje form av ingripande och reglering — allting skall vara fritt. De marknadskrafter vi här har att göra med är framför allt de stora internationella oljebolagen. Hur har dessa marknadskrafter hittills fungerat? I varje fall är det dessa marknadskrafter som hållit nere oljepriserna under ett par årtionden, något som har lett till det fenomen som även herr Clarkson tyckte illa om, nämligen energislöseriet och en mycket hårdhänt exploatering av den kanske bästa råvara som världen hittills upptäckt, nämligen oljan. Dessutom har oljebolagens politik utan tvekan direkt medverkat till den oljeprisexplosion, som vi har upplevt de senaste månaderna. Genom att oljebolagen kontrollerade uttaget av olja och den internationella prissättningen på olja hölls oljepriset nere år efter år — det t.o.m. sjönk under vissa perioder — medan alla andra priser för de oljeproducerande länderna steg. Detta väckte en förbittring i de länder, som såg sin enda naturtillgång exploateras. Den skulle villigt tappas av i den takt som de rika länderna behövde olja. När oljan tar slut återstår i många av dessa länder ingenting annat än sand och möjligen saltvatten att leva på. Det var denna politik som drev fram den enighet mellan OAPEC länderna och så småningom också inom den större organisationen OPEC, som ledde till den priskartell som genomfört de prishöjningar som har skakat västvärlden — och som kommer att fortsätta att göra det. Det var upproret mot de internationella oljebolagen, mot den typ av marknadskrafter som skötte exploateringen — för en gångs skull är jag beredd att använda ordet utsugning i dess alldeles bestämda form om den politik, som har bedrivits och som också vi njutit frukterna av, det skall erkännas. Jag har aldrig tidigare hört någon beklaga sig över att oljepriserna eller bensinpriserna varit för låga. Men eftersom ingen i tid insåg den politiska reaktion det skulle väcka i de länder, som utsattes för denna politik, blir det vi som i dag får betala det som marknadskrafterna ställt till med. Det enda herr Clarksons rekommendation går ut på är att låta dessa krafter verka vidare, att på nytt släppa de internationella oljebolagen fria. Vi har i dag en chans att reorganisera denna marknad, att skapa ett annat inflytande från vår egen sida över den framtida energiförsörjningen. Låt oss inte ge herr Clarkson och hans meningsfränder en chans att beröva oss den möjligheten! Det har talats mycket om alternativa energikällor. Jag har inte tid att nu beröra den politik regeringen bedriver och planerar. Jag vill bara säga en sak som gäller vattenkraften. Många säger — och däri har de rätt — att vi i det här läget bättre måste utnyttja energitillgångarna inom det egna landet. Vi anser att vattenkraften är en av de energitillgångar inom det egna landet som vi måste utnyttja och göra det bättre än som nu sker. Det framgår av årets statsverksproposition att vattenfallsverket får nya investeringsanslag för ett antal projekt, nya kraftstationer i Ångermanälven, ett fjärde aggregat i Harsprångets kraftstation i Lule älv. Samtidigt undersöker vi både de ekonomiska och de miljömässiga förutsättningarna för att fortsätta utbyggnaden av de större älvarna i södra Norrland och norra Svealand. När det gäller älvarna i norra Norrland menar jag att det är fullt motiverat att i det här läget åtminstone undersöka vilken förstärkning av landets energiförsörjning, som skulle kunna uppstå genom en utbyggnad av Kalix älv. Tids nog kommer värderingen, avvägningen och beslutet mellan ekonomiska och miljömässiga faktorer. Att vi vid den tidpunkten kommer att svara upp till de löften vi givit i miljöfrågan är alldeles uppenbart.

Herr talman! Vi svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk, talar var och en efter sina erfarenheter från olika områden av samhällslivet. Vi bör vara tacksamma för att var och en av oss i denna debatt har tillfälle att ta fram just sina bekymmer. Vi får hoppas att de förhoppningar vi hyser också får regeringen att handla något så när i den riktning vi önskar. Som jag sade i mitt anförande är jag för min del klar över att vi går en ny framtid till mötes när det gäller energin, och det är bäst att vi anpassar oss för den nya situationen så fort som möjligt. Det hindrar ju inte att vissa grupper, bl.a. den jag i dag har talat om, råkar speciellt illa ut innan anpassningen kan ske fullt ut. Det är därför jag lagt fram dessa synpunkter. Beträffande de priser från Holland som jag tog fram i mitt anförande, föreligger tydligen uppgifter som står mot varandra. Enligt de uppgifter som jag har fått, och också har kollat, skulle detta jämbördiga pris på oljan i Holland på 505 kronor — jämfört med 483 hos oss — för Hollands del gälla eldningsolja I och för vår del eldningsolja 3. Det är för trädgårdsnäringens del en avsevärd skillnad. Dessa uppgifter har jag fått, och de har också synts i pressen. Här står alltså uppgift mot uppgift, och det är mot den bakgrunden jag har tagit fram detta sifferexempel. Jag tackar handelsministern för det snabba svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde den var dels min egen reaktion när jag såg TV-programmet, dels många telefonsamtal som jag har fått i dag från trädgårdsodlare som just i går tog hem olja och blev berörda av den här situationen. Enligt uppgifterna i TV rör det sig inte om småbelopp som kommer oljebolagen till godo och som alltså konsumenten får betala. Om varje bilist tankar 10 liter bensin, rör det sig om 3 miljoner kronor, och sedan kommer själva prisförhöjningen till. Det tycker jag för min del är ganska anmärkningsvärt. På 48 timmar kan det i alla fall hända en hel del.

Herr talman! Jag tackar handelsminister Feldt för att han gick i svaromål på mitt inlägg tidigare i dag. Han berörde två saker. Först och främst var han inte övertygad om mitt resonemang när det gällde ransoneringsfiaskot. Jag tycker mitt resonemang var övertygande, därför att det byggde på förtroendet för svenska folket i en så kritisk situation. Handelsministern vet mycket väl att vi beträffande elkraften framgångsrikt lyckats vädja till svenska folket att iaktta sparsamhet. Jag är övertygad om att en sparsamhetskampanj för bensinen hade gett lika bra resultat som på elkraftsområdet. Då hade vi också sluppit den i flera avseenden grovt orättvisa behandlingen av stora kategorier bilägare som bensinransoneringen trots allt innebar. Om vi någon gång på nytt kommer i en sådan besvärlig situation att handelsministern överväger ransonering, skulle jag vilja rekommendera att man använder sig av datateknikens resurser när det gäller att ge en rättvis ransonering och inte denna grovt tillyxade metod som nu användes. När det gäller marknadskrafterna har vi av ideologiska skäl helt olika synpunkter. Men jag är ganska förvånad över herr Feldts plötsliga försvar för de oljeproducerande ländernas agerande. Herr statsrådet hävdar att de har varit utsugna. Jag tycker mycket talar för att de visst inte varit utsugna. Deras enorma valutareserver, det enorma kapital som flyter runt i världen på arabfolkens direktiv är bevis nog att det inte varit fråga om någon utsugning. Varan har haft det pris som den har varit förtjänt av. Varan har nu kommit i en situation där priset stigit. Jag är bara rädd för att om vi inte låter den fria marknadskraften styra prisutvecklingen i framtiden också här i Sverige, kommer vi att få besvärligheter. På det viset avstår man från alla de favörer som en fri prisbildning egentligen ger om man vill spara på en råvara som är för dyr. Jag tror att om oljan hittar sitt rätta pris — och det ligger ungefär på den nivå vi har i dag — kommer vi att få en hel rad av åtgärder frivilligt från enskilda och näringsliv som ger möjligheter till alternativ energiframtagning.
Herr talman! Det är möjligt att fru Nilsson i Kristianstad har rätt när hon talar om de tunga oljorna och eldningsolja 3. Jag förbisåg att man antagligen även i trädgårdsnäringen använder olja av den beskaffenheten. Men jag vågar mig på den prognosen — skall vi kalla det så — att även i Holland kommer det att ske en utjämning av priset mellan lätta och tunga oljor. Det är nämligen vad som har skett på den s.k. världsmarknaden. Det är det som är orsaken till att vi har höjt priset på eldningsolja 3, 4 och 5 mer än priset på de lätta oljorna — alltså av rent försörjningsmässiga skäl med hänsyn till prisutvecklingen på världsmarknaden. TV:s beräkningar av vem som har betalat vad under de här två dagarna är naturligtvis rena gissningar. Jag fick det intrycket att det var en väldig rusning efter bensin i tisdags kväll innan bensinpriset ännu hade höjts. Antagligen har det varit rätt lugnt på bensinstationerna både i går och i dag. Herr Clarkson har kommit till den slutsatsen att det är alldeles fel att tala om att folken i Mellersta Östern och Nordafrika och Latinamerika har behandlats illa av de internationella oljebolagen. Beviset för det, säger herr Clarkson, är att det finns en massa pengar som har investerats i Europa av en del shejker och andra furstar och oljekälleägare i Mellersta Östern. Men nog är väl herr Clarkson medveten om att de oljeproducerande länderna består av någonting mer än oljeshejkerna, eller vad de nu skall kallas. Vi har länder som Iran och Irak, med stor fattigdom men under relativt snabb ekonomisk utveckling. Vi har de latinamerikanska områdena där befolkningen verkligen inte lever under tyngden av schweiziska bankkonton. Nu kan man säga att dessa länder är reaktionärt styrda och att man där fördelar inkomsterna från oljan väldigt snett, men det är ingen tvekan om att bakom prishöjningarna har legat en politisk inriktning som bygger på den grundtanken att nu skall man ta betalt för oljan vad den är värd. Det är bara det att vad oljan är värd, herr Clarkson, har hittills bestämts av de internationella oljebolagen. I fortsättningen kommer det att bestämmas av en priskartell. Herr Clarkson försöker låtsas som om oljan hade ett naturligt värde dit priset alltid tenderar att söka sig, och sedan knäpper han fromt händerna och tittar på och tycker att allt är bra. Nu är det inte så, utan det är många gånger rena tillfälligheter som bestämmer. Vad som i de internationella trusternas och kartellernas värld avgör priset är den makt de råkar ha över marknaden. För närvarande är det producentländerna som har makten. Det är möjligt att i framtiden, när vi har kunnat skära ned vår konsumtion just av oljan genom att vi har hittat alternativa energikällor, så minskas dessa länders maktställning, därför att då är oljan inte lika åtråvärd som i dag. Så mycket om de fria marknadskrafterna som sägs vara till sådan välsignelse. Sedan bara ett ord om ransoneringen. Antag, herr Clarkson, att jag hade satsat på den här idén att vi skall nöja oss med frivilligt sparande på bensin. Till att börja med hade vi en sparkampanj i gång i december. Då krävdes det på nästan alla håll att vi skulle ta till hårdare tag därför att man menade att sparkampanjen inte hade någon effekt. Det låg en hel del i det, därför att just när det gäller drivmedelsförbrukningen verkade inte sparkampanjen nå fram till människorna. Det kanske fanns olika skäl till det. Men anta att jag ändå, trots de krav på hårdare ingrepp som fördes fram i december, tillsammans med regeringen hade satsat på en sparkampanj och det sedan hade visat sig att de prognoser vi fick från olejbolagen slog in och vi hade suttit där i ett mycket svårt läge. Tror herr Clarkson att Ni i mina kläder hade vågat satsa på denna helt grundlösa förmodan — för det är bara fråga om ett antagande — att ett frivilligt sparande skulle ha räckt till? Utvecklingen av situationen när det gäller elkraften hade ju starkt samband med att väderleken blev mild och att folk kunde släcka många lampor som endast var extra belysning. Läget är annorlunda när det gäller bensin. Jag tror inte att herr Clarkson hade velat bära ansvaret för att så lättsinnigt hoppas på att folk skulle följa uppmaningarna att spara. Jag tror att det i det läge som nu råder kan vara lättare att driva sparkampanjer. Det har skett en del omläggningar i vanorna, och man har fått en annan syn under ransoneringsperioden. Det gör att jag tror att ransoneringsperioden, även om den var kort, har varit positiv för möjligheterna att bedriva en sparkampanj i fortsättningen. Folk har dessutom fått upp ögonen för att läget lätt kan bli allvarligare och dessutom lärt sig att det går att minska också på användningen av den egna bilen.
Herr talman! Beräkningar är givetvis alltid beräkningar, men för mig förefaller ändå de siffror som lämnades i TV i går kväll beträffande bensinen inte helt otroliga.

Man har ju i debatten ofta diskuterat oljebolagens ställning i samband med energikrisen. Växthusodlarna tycker givetvis att oljebolagen här fått tillgodogöra sig ganska stora summor utan att detta varit sakligt motiverat. Givetvis hade det varit riktigast att låta de båda tidpunkterna sammanfalla.
Herr talman! Ja, det är lätt att verka efterklok i detta resonemang om ransoneringen, och jag skall försöka undvika att vara det. Jag hävdar fortfarande, statsrådet Feldt, att man kunde längre och mera tålmodigt ha prövat en frivillig begränsning för de svenska bilisterna. Det kunde ha givit resultat som var fullt tillfredsställande. Det är inte bara så att jag i dag är efterklok och påstår att ransoneringen var onödig. Det har hela tiden hävdats från många håll att regeringen kunde ha vilat litet på hanen innan den handlade. När det sedan gäller de oljeproducerande arabländerna är jag förvånad över att statsrådet så känslomässigt försvarar den politik de för närvarande bedriver. Statsrådet har själv sagt att det som de nu gör drabbar den fattiga delen av världen i ännu högre grad än oss industriländer. Man har inte haft några samvetskval över att ta ut priser som är högre än marknaden motiverar.
Herr talman! Med anledning av talet om samvetskval över att ta ut för höga priser vill jag säga att de svenska sågverken under de senaste 12—18 månaderna höjde priset på sågade trävaror med åtminstone 100 procent. Jag märkte ingen reaktion någonstans här i landet inför den effekt som det skulle ha på andra länders priser och levnadsstandard. Den enda effekt jag märkte var här i riksdagen, där en partikamrat till herr Clarkson bråkade om att sågverken inte hade fått höja priserna tillräckligt mycket också på den svenska marknaden. USA har medverkat till att priset på sojabönor har ökat med 300 procent. När Peru inte längre kunde leverera proteinrikt fiskmjöl tog de amerikanska lantbrukarna, med hjälp av den amerikanska regeringen, chansen att treeller fyrdubbla priset. Jag skulle kunna stå en lång stund — med det skall jag inte göra, herr talman — och räkna upp alla de fall där företag i västerländska industriländer, ensamma eller i samarbete med regeringar, har utnyttjat makten över marknaden för att pressa upp priserna i en våldsam fart. Arabländernas uppförande är verkligen inte unikt. Det råkar bara gälla en råvara som är ytterligt känslig för oss, och därför märker vi det mycket mer. Jag tror inte att det är ett råd, som det är praktiskt att ge, att säga till det ena fattiga landet att det skall avstå från att höja priset på sin råvara — den enda naturtillgång det har i många fall — därför att det drabbar andra fattiga länder, när vi själva naturligtvis hade höjt priset, om vi hade befunnit oss i den situationen att vi hade kunnat utnyttja marknaden för råvaror som vi säljer: trä, malm, massa. Därför bör man inte heller ge det rådet, herr Clarkson. Snarare bör man inse att det som nu har hänt är ett resultat av en ganska lång historisk och ekonomisk process. Det är att beklaga att det inte har skett mera gradvis och långsamt än vad som nu har blivit fallet, men jag tror att det är alldeles meningslöst att komma med moralkakor till de oljeproducerande länderna.

Herr talman! Efter debatten kring energioch miljöpolitiska frågor kommer vi nu in på det avsnitt som på talarlistan har rubriken Social-, familje-, skoloch kyrkopolitik. Jag skall ägna mitt anförande åt de två första delarna av det avsnittet. Det är intressant att ta del av statsverkspropositionens innehåll efter ett val. Centerframgångarna sätter sina spår även i den nådiga luntan, i det att centerkrav som under årens lopp blivit avslagna av socialdemokraterna nu upphöjs till regeringsförslag. Pensionsålderns sänkning är ett exempel på det. Kravet på vårdnadsbidrag, som år efter år avslagits, börjar nu tydligen socialministern att fundera på. Statsrådet anmäler att ersättningstiden i den nya föräldraförsäkringen föreslås förlängd från 6 till 7 månader, och i dagarna har en proposition kommit i den frågan. Samtidigt anmäls att det skall tillsättas en utredning med uppgift att pröva möjligheterna till en utbyggnad av förmånerna för småbarnsföräldrar inom försäkringens ram. Det är bra att regeringen äntligen börjar värdesätta de barnavårdande insatserna i hemmet, som är en viktig uppgift. Statsminister Palme sade i sitt tal i kammaren i går att man inte kan rationalisera bort kontakten mellan människor; jag tror det var så han uttryckte sig. Som ett exempel på regeringens insatser för att skapa kontakt åberopade han det ökade statsbidraget till kommunerna för social hemhjälp under 1974, ett bidrag som gav utrymme för 7 000 nya personer inom den sociala hemhjälpen. Men beslutet förra hösten var begränsat till 1974, och behovet av kontakt upphör sannerligen inte i och med 1974 års utgång. Vårt krav i samband med behandlingen av förslaget förra hösten var att denna satsning skulle permanentas, men det lyckades socialdemokraterna avslå. Då var inte engagemanget för kontakterna människor emellan så översvallande. Nu aviserar regeringen att kommunalekonomiska utredningen skall behandla den här frågan med förtur, men eftersom behovet är dokumenterat kan man fråga sig varför det behövs ett omfattande utredningsarbete. Nej, man kan inte rationalisera bort kontakten mellan människor. Men man kan centralisera bort den, och det är vad som i stor utsträckning har skett under de år som gått. Lösningen av frågan om kontakter människor emellan är av betydligt större räckvidd än inrättandet av 7 000 nya tjänster inom den sociala hemhjälpen, även om detta är av stor vikt. Centraliseringen i vårt samhälle motiveras ju ofta med det rationella skälet. Det torde inte råda några delade meningar om att de mänskliga kontakterna har en avgörande betydelse såväl för barnens möjligheter att växa upp och bli harmoniska människor som för psykisk balans och välbefinnande hos den vuxne. Men har samhällsplaneringen med inriktning på en stark koncentration låtit så väsentliga frågor som behovet av kontakt och gemenskap vara vägledande? Har samhällsplaneringen varit inriktad på att skapa förutsättningar för verklig kontakt och gemenskap människor emellan? Det är väsentliga frågeställningar. Jag tog upp dessa frågor när vi i höstas diskuterade den framtida förskolan. Socialutskottet hade då i sitt betänkande gett uttryck för att det i första hand ankommer på hemmen att ansvara för barnens fostran och vård.

När nu statsministern i sitt anförande i går tog upp den här frågan om behovet av kontakter människor emellan, finns det anledning att efterlysa en verkligt seriös diskussion kring vägarna att uppnå bättre kontakterna har en avgörande betydelse såväl för barnens möjligheter att föräldrarna får möjligheter att leva upp till sin roll som fostrare av en ny generation. Jag sade i förra höstens förskoledebatt att utskottets uttalande i fråga om kontakt och gemenskap för att främja barnens utveckling var värdefullt och att det var en tolkning av de tankegångar som allt fler människor ger uttryck för. Detta var väsentliga och grundläggande synpunkter, som måste vara vägledande för samhällets insatser på skilda områden. Det gav också klara besked om att samhället inte klarar allt. Det var ett understrykande av det personliga ansvaret — en frågeställning som jag anser alltför ofta kommer bort i debatten men som intimt hör samman med solidaritet och gemenskap. I samhällsutvecklingens spår har följt många svårbemästrade problem — såväl för samhället som för enskilda människor. I alltför liten utsträckning har insatserna gjorts för att förebygga problemen — insatserna har gjorts när problemen uppstått. Sjukvårdskostnaderna har exempelvis ökat under senare år med åtföljande svårigheter för sjukvårdshuvudmännen. Det är en skrämmande utveckling — köerna ökar, och insatserna räcker inte till. Vi behöver en ökning av den offentliga sektorn om vi skall klara vårdbehoven men vi måste också skapa möjligheter, resurser, att öka den sektorn. Det är rätt intressant att lyssna till de socialdemokratiska talarna från denna talarstol när det gäller möjligheterna att öka sysselsättningen. Då sägs det ofta att vi kan öka den i stort sett endast genom att öka den offentliga sektorn. Men det stämmer dåligt överens med de socialdemokratiska kommunalmännens synpunkter. Jag har under senare år vid olika tillfällen tillsammans med representanter för arbetsmarknadsstyrelsen rest och besökt många kommuner och träffat många kommunalmän, även många socialdemokratiska kommunalmän, och lyssnat på dem — inklusive socialdemokratiska landshövdingar. Kravet från dessa kommunalmän är att vi måste ha sysselsättning i kommunen för att få underlag för att förbättra den kommunala ekonomin; vi kan inte låta underlaget försämras, för då klarar vi inte den service som vi måste bjuda människorna. Och jag frågar mig ibland: Vilken kontakt har de socialdemokratiska riksdagsmännen med de socialdemokratiska kommunalmännen? Eller är det så att man för ett språk i riksdagen och ett annat ute i kommunerna? För att komma till rätta med de stora sociala problemen, de höga och ständigt stigande sjukvårdskostnaderna, utslagningen i arbetslivet osv. räcker det inte enbart med att registrera och konstatera — vi måste på allvar ta reda på orsakerna och utifrån dessa skapa bättre förhållanden. Jag har tidigare berört föräldrarnas och hemmens ansvar och roll i fråga om fostran och omvårdnad. Med tanke på föräldrarnas ansvarsfulla men också svåra roll som fostrare har vi under flera år begärt förslag om föräldrautbildning. Det är tacknämligt att den frågan nu äntligen håller på att utredas, och det är angeläget att det kommer ett förslag. När det talas om kontakt och gemenskap vill jag understryka hur oändligt viktigt det är att barnen växer upp under en attityd där de får känna denna gemenskap i tillvaron. Genom förslaget om förskolans utbyggnad har samhället ökat sitt ansvar, men föräldrarnas vilja till engagerad medverkan får inte glömmas bort i förskolans utveckling. Vi tror kanske ibland att föräldrar brister i vilja och insikt — och det finns väl fall där detta förekommer — men då gäller det att höja föräldrarnas förmåga att förstå och hjälpa sina barn. Alltför många av oss är säkerligen medvetna om att vi skulle ha handlat annorlunda i en del situationer med våra egna barn om vi förstått problemens art. Senare, när man kommit till insikt om hur man egentligen skulle ha handlat, upplevs situationen kanske av många så att tillfället till kontakt med barnet har gått förlorat — kontakten, gemenskapen och tryggheten är borta. Därför är föräldrautbildningen så viktig, och det är att beklaga att det har dröjt så länge innan man tog itu med den. För att vi skall få in mera av gemenskapskänsla människor emellan måste vi se till att denna grundläggs redan i de tidigare barnaåren. Skall vi komma till rätta med sjukvårdskostnader och sociala kostnader och problem måste vi se till att det redan i dessa tidiga barnaår läggs låt mig säga något av en moteld. Behovet av stimulerande och aktiverande upplevelser exempelvis i skog och mark är mycket stort, och det blir större och större för människor som lever i ett teknologiskt avancerat samhälle. Därför är det utomordentligt viktigt att den positiva attityden till denna form av friluftsaktiviteter grundläggs i tidiga år. Vi måste komma överens om att vi behöver natur att vara i inte bara för fysisk aktivitet, även om den är mycket viktig. Vi måste också se till att den psykiska rekreationen i skog och mark blir tillräckligt uppmärksammad; jag tror inte att den är det. Att med alla sina sinnen uppleva naturen och dess skiftningar ger en psykisk återhämtning för en stressad människa. Vi har underbara möjligheter i vårt land. Men tar vi vara på dem ordentligt? Har vi marknadsfört dem ordentligt? Jag tror inte det. Vi måste hugga tag i sjukvårdskostnaderna genom att stimulera till att upptäcka vår natur, hjälpa människorna att komma ut över tröskeln när det tar emot, när det blir besvärligt och omständligt. Möjligheten till friluftsverksamhet hör naturligtvis också mycket nära samman med hur vi planerar vårt samhälle och vår bostadsbebyggelse, hur vi möjliggör för människorna att få närhet till naturen. Vi måste planera så att barn, gamla och handikappade får komma ut i naturen även om de inte har tillgång till bil. Jag är övertygad om att den ökade friluftsverksamheten stärker kontakten och gemenskapen människor emellan. Jag har i en motion till denna riksdag tagit upp frågan om att vi skulle få in mer av denna verksamhet i förskolans lärarutbildning. Det tror jag är nödvändigt. Vi måste verkligen sätta in krafterna på att lära barnen i tidig ålder att umgås med och uppleva naturen. Ett annat avsnitt som jag med intresse har tagit del av i statsverkspropositionen är avsnittet som gäller narkotikaoch alkoholproblemet. Om man läser statsverkspropositionen litet ytligt kan man få den uppfattningen att det är ganska väl ställt i samhället på det området, men tyvärr är det inte så. Även här är det viktigt att sträva efter en samhällsplanering som möjliggör att normala mänskliga kontakter kan upprätthållas. Vi har också den uppfattningen att skolor och klasser inte bör vara större än att lärare, elever och föräldrar kan lära känna varandra. Därigenom, menar vi, kan vi få ett socialt skyddsnät. Möjligheterna att känna gemenskap, att uppleva positiva mänskliga relationer i hemmet, i skolan och i kamratkretsen, är en mycket väsentlig förebyggande faktor när det gäller såväl narkotikamissbruk som andra sociala störningar. Vi har i motionen också tagit upp den rehabiliteringsverksamhet som med stor framgång har bedrivits i enskilda hem. Genom den nära kontakten med familjen skapas förutsättningar för postiva mänskliga relationer, vilka ofta är av mycket stor betydelse för de psykiskt labila människor som det här är fråga om. Vi tror också att det många gånger är svårare att utveckla dessa relationer inom den institutionsbundna vårdoch rehabiliteringsverksamheten. Därför finns det all anledning att noga följa och stödja denna verksamhet. Avslutningsvis vill jag ta upp en fråga som gäller arbetslivet. Ambitionen att klara sig själv, att känna sig positiv till arbetet, är utbredd, men det gäller också för samhället att uppmuntra den ambitionen. Som vi har sagt i en partimotion är arbetet ett väsentligt livsområde i vår kultur. Vi tillbringar en stor del av vårt aktiva liv på vår arbetsplats. En viktig strävan måste därför vara att arbetet utgör en positiv del av vårt liv. Och därför måste man vid utformningen av arbetsprocesser, arbetstid och lönesättning skapa sådana förhållanden att individen kan uppleva arbetstillfredsställelse och finna sin arbetsuppgift meningsfull. Men tyvärr har vi i dag ändå många utslagna på vår arbetsmarknad. Den enda möjligheten för dem — om den nu finns — är skyddad eller halvskyddad verksamhet. Och där finns det en ambition att utveckla den verksamheten, vilket man också är i färd med att göra. Jag önskar att vi nu hade haft arbetsmarknadsministern här i kammaren, och om han befinner sig i något av riksdagens skrymslen skulle det vara tacknämligt om han kom hit. Jag hade nämligen tänkt att ta upp en fråga som jag vill ha svar på, förhoppningsvis ett lika snabbt svar som det handelsministern gav fru Nilsson i Kristianstad. Huvudmän för de skyddade verkstäderna är landstingen eller kommunerna, och nu har det också i denna kammare vid olika tillfällen kritiserats att huvudmännen inte har byggt ut de skyddade verkstäderna i den takt som borde ha skett, vilket naturligtvis har blivit till förfång för många människor som därigenom inte får någon möjlighet till arbete. Under innevarande budgetår har riksdagen bemyndigat arbetsmarknadsstyrelsen att besluta om bidrag på upp till 25 miljoner kronor till verkstäder inom arbetsvården. Men redan i november kom arbetsmarknadsstyrelsen underfund med att dessa pengar i stort sett var slut. Då gjorde man en undersökning och kom fram till att man behövde ytterligare 18 miljoner. Kommuner och landsting hade nämligen planerat och var beredda att sätta i gång en utbyggnad, som innebar en utökning med 477 platser i 20 kommuner. Arbetsmarknadsstyrelsen skrev den 26 oktober 1973 till inrikesdepartementet och anhöll om medel för att dessa arbeten skulle kunna komma i gång. Så sent som i går hade regeringen icke låtit höra av sig, och jag skulle inte tro att det har hänt något i dag heller. Om arbetsmarknadsstyrelsen inte får pengar så att man kan bevilja dessa bidrag, finns det risk för att huvudmännen nu måste uppskjuta igångsättandet av de projekterade anläggningarna. Det innebär problem ur sysselsättningssynpunkt i många kommuner; man har planerat för anläggningarna och räknat med att nya jobb skulle skapas. Det innebär naturligtvis också att många av de arbetslösa som skulle börja arbeta på dessa verkstäder inte får något arbete; i varje fall blir det fördröjt. Det skulle som sagt vara tacknämligt om arbetsmarknadsministern kunde ge ett svar på frågan: Kommer det ett besked från regeringen till arbetsmarknadsstyrelsen om att man får dessa pengar och när kommer i så fall det beskedet?

Herr talman! Vår sociala välfärd är under debatt. Det finns visserligen en betydande enighet om de politiska besluten i riksdag, landsting och kommunala organ. Det finns en betydande enighet om de värderingar som ligger bakom våra sociala reformer. Det finns en lång rad av förslag om förbättringar av vår socialpolitik, förslag som är förankrade i alla partier. Men ändå finns det oroande inslag i den aktuella sociala debatten. Det är förvisso värdefullt att välfärden är under debatt, att mål och metoder ifrågasätts, att nya linjer och alternativ växer fram. Och det är beklagligt att socialutredningen tycks behöva mer än sex år för att kunna lägga fram sitt principbetänkande om socialvårdens framtida målsättning — och skulle tidningsuppgifterna om det kommande betänkandet vara någorlunda korrekta tycks det ju dessutom vara så att de mest intressanta synpunkterna finns i reservationer till betänkandet. Men det finns inslag i debatten om vår socialpolitik som är oroande. De inslagen kommer både från vänsterhåll och från högerhåll. Vänsterkritiken av vår socialpolitik kommer från socialarbetare, läkare, författare, politiskt intresserade, ibland från partier som finns i riksdagen, ofta från partier och grupper som inte finns i riksdagen. Den är oroande därför att den är så förenklad. Det är — säger man — samhället som skapar sociala problem, och sociala problem finns alltid i ett samhälle av vår typ. Däremot finns inte sådana problem i ett socialistiskt samhälle. Det gäller därför att i grunden göra om samhället, att socialisera. Om det vore så enkelt! Sociala problem finns i alla samhällen; de kan vara av olika slag, av olika styrka. Men vi kommer inte bort från dem genom att socialisera. Vi kommer inte heller bort från den enskilda människans roll i samhället, det ansvar vi har som människor. Den ensidiga, okunniga, doktrinära syn som dessa debattörer för fram gör mer skada än nytta. Den stärker inte förtroendet för vår socialpolitik, den förbättrar inte möjligheterna att lösa sociala problem. Högerkritiken av vår socialpolitik kommer från konservativa debattörer och politiker. Vi möter den också på tidningarnas insändarsidor och i vanliga samtal. Den kommer från partier och grupper inom och utom riksdagen. Särskilt oroande är att den under senare tid kommit fram också från ledande moderathåll. Jag tänker bl.a. på stora artiklar av Gösta Bohman, där han talar för en ny individualism, en individualism som betonar den starka människan och hennes rätt att få gehör för sina intressen i samhället, en individualism som sätter egoismen före samhörigheten, solidariteten. Det är en sak att tala för den enskilda människan, att kritisera kollektiva lösningar som förtrycker individen, att kritisera regleringar och att t.ex. bevaka datautvecklingen och då tala för den enskilda människan.

Och det är lätt att säga — nu gör jag ett tredje och sista citat — att ”genom prissättning och avgifter kan medborgarna ges möjlighet att själva avgöra vilka tjänster de vill ta i anspråk”. Men priser och avgifter avgör också vilka tjänster människor kan ta i anspråk, i vilken omfattning de exempelvis kan efterfråga social service. Det innebär att det kommer att bli inkomst och förmögenhet som avgör vilka som skall få vård och service och vilken vård och service de skall få. Socialpolitiken behöver stå under debatt. Den behöver kritik för att utvecklas, förnyas. Den behöver granskas, bl.a. därför att den hanterar en så stor del av våra resurser och därför att den arbetar med människor i situationer då deras rätt och frihet i särskild grad måste skyddas. Men den behöver också förtroende. De som arbetar med social omvårdnad behöver känna människors stöd i sitt hårda arbete. Och alla vi som är med och finansierar socialpolitiken behöver känna att samhällsorganen på ett förståndigt sätt sköter sina uppgifter. Likaså behöver alla vi som är med och utnyttjar socialvårdens tjänster — och det gör vi alla vid skilda tidpunkter i vårt liv — känna att socialvården är effektiv, att vi kan få vård och stöd. Det har under gångna år funnits en hygglig grad av förtroende för vår socialpolitik. Detta förtroende kan rubbas genom en förenklad och okunnig vänsterkritik. Det kan likaså rubbas genom en förenklad och okunnig högerkritik. Det kommer att i denna debatt nämnas exempel på viktiga reformområden inom vår socialpolitik. Det finns i de närmare 1 600 motioner som väckts nu under januari också många sådana exempel. Som jag ser det är en av de viktigaste uppgifterna att bland de många människorna förankra socialpolitiken, att forma ett samhälle där solidariteten, ansvaret för varandra, och inte individualism, egoism, är huvudmål. Denna socialpolitikens grundsyn kan vi inte lagstifta fram; den måste växa fram ur en människosyn präglad av rättfärdighet, humanitet och solidaritet. Herr talman! Jag vill också beröra några andra viktiga uppgifter för socialpolitiken. Det är egentligen målområden som ligger utanför den traditionella socialpolitiken — och ändå är de kanske socialpolitikens mest angelägna mål, eftersom de berör själva grunden för vår socialpolitik. Jag tänker på de mål som vi brukar ange som viktiga för samhällsekonomin och för vår ekonomiska politik, nämligen att få en full sysselsättning, att ha en hög tillväxttakt, att få en jämnare inkomstfördelning och att ha en stabilare prisnivå. Detta brukar vi inte räkna in i den direkta socialpolitiken, men det är ändå av grundläggande betydelse för hur vår socialpolitik skall fungera. Den höga arbetslösheten skapar många sociala problem. Det är många människor — kanske en miljon — som under ett år berörs av arbetslöshet, som inte kan få jobb, som förlorar sina jobb, som inte genom sitt arbete kan klara sin försörjning. En del grupper drabbas hårdare än andra: unga, äldre, kvinnor, handikappade. Det finns risk för att arbetslösheten i år kommer att öka, bl.a. som en följd av minskad efterfrågan, och då ökar också de sociala problemen. Den låga tillväxten i början av 1970-talet — väsentligt lägre än tidigare år — medför att vi får mindre resurser att röra oss med, att vi får mindre pengar bl.a. för socialt reformarbete. Detta är allvarligt med tanke på de stora och kostnadskrävande reformer som vi har att genomföra nu och under de närmaste åren. Jag tänker bl.a. på en sänkt och rörlig pensionsålder och på en allmän arbetslöshetsförsäkring. Den ojämna inkomstfördelningen är fortfarande en realitet. Det har framgått bl.a. under den senaste tidens förhandlingar på arbetsmarknaden, både av de nyss avslutade förhandlingarna mellan LO och SAF och av de ännu pågående på den offentliga sektorn. Det finns fortfarande stora grupper som har låg lön, och kvinnokön betyder fortfarande lägre lön. Därför är en jämnare inkomstfördelning en huvudfråga inom socialpolitiken. De starka prishöjningarna medför också besvärliga sociala problem. Allt tyder på att vi kan råka ut för prisökningar på över 10 procent detta år. Då räcker det inte att tillfälligt höja de allmänna barnbidragen — barnfamiljerna kommer ändå i kläm — och pensionärerna, de handikappade och låginkomsttagarna får allt svårare att klara sig. Och höjda löner betyder ju också att priser och skatter stiger och att exempelvis bostadstillägget sjunker — den reella standarden försämras. Människor känner det inte som meningsfullt att arbeta och spara. Man löser inte sociala problem bara genom att höja bidragen! Dessa fyra punkter kan som nämnt sägas vara områden utanför den traditionella socialpolitiken, men ändå är de centrala punkter i ett socialt reformprogram. De är grunden för en framgångsrik socialpolitik, och den grunden är i dag alltför bräcklig.

Herr talman! En gång var borgarklassen kulturbärande. Den var det i kraft av den liberalism och individualism som var en gångbar ideologi i det samhälle som kännetecknades av det borgerliga genombrottet. Hur ser det ut i dag i vårt land? Vi har ingen kulturbärande klass. Bourgeoisien är det inte längre. Dess individualism har kommit i allt större konflikt med vårt samhälle, med det monopolkapitalistiska samhället. Varumarknaden har krympt utrymmet för kulturens produkter i vårt land med ökade krav på rationalisering och effektiv stordrift. Men kulturen låter sig inte rationaliseras. En uppsättning av Hamlet t.ex. kräver sina 2,5 timmar i dag lika väl som på 1600-talet. Men en stol svarvar man rejält mycket snabbare i dag än på den tiden. Här ligger själva den ekonomiska grunden för detta samhälles kulturfientlighet. Kulturen är dömd att sitta trängt som annan småproduktion i monopolens tidevarv, och som den löper också kulturen risk att slås ut av mer lönsam varuproduktion. Vi ser alltså hur kommersiellt lönsam skräpkultur skapar och exploaterar människors behov. Men i denna konfliktsituation mellan kulturtradition och ett samhälle som inte kan tillfredsställa denna traditions krav blir kulturen naturligtvis en kritisk kraft — kulturen blir en kapitalismens motspjärnande kraft. Och i och med detta radikaliseras kulturarbetarna. De senaste årens utveckling i vårt land exemplifierar detta påstående. Runt om i Sverige, på konstskolorna och i kulturlivet, växer den politiska radikalismen, insikten om kapitalismens kulturfientlighet. Ett visserligen vildvuxet men ett kraftfullt växande. Hur reagerar då etablissemanget i Sverige på denna radikalism bland kulturarbetarna? Hur bemöter man och hur neutraliserar man kulturkampen? Givetvis med olika medel. Några är öppet reaktionära, dem känner vi. De fungerar inte i kraft av rationella argument utan i kraft av den makt som är härskarens. Vi har tidigare mött dessa argument från högerhåll. I dag är det med undran och med viss förskräckelse man kan notera att under de senaste veckorna också socialdemokratisk press och fackförbundspress har öppnat sina spalter för dessa reaktionära röster. Jag vill bara hänvisa till Aftonbladet i går och en artikel signerad Lars Hammarnoff, till Metallarbetarens första nummer i år och en artikel av Vally Heffler och till ABF:s tidning Fönstret och en artikel av Allan Malmgren. Men också andra, litet ”finare” sätt finns och används, t.ex. försöken att vidga kulturbegreppet till ett menlöst kommunikationsbegrepp.

Kulturen skall, fastslås det, förbättra livskvaliteten. Denna hänger intimt samman med samhällsmiljön. Då skall kulturen in där för att motverka bristerna. Men vad beror tristessen i nybyggda stadsdelar på? Till stor del på lönsamhetskravet och på monopolkapitalismens profitbegär inom byggnadsbranschen, som bl.a. skapar betonggetton för löneslavarna. Ser man det så, skulle alltså kulturen fungera som en buffert att sättas in där de ekonomiska motsättningarna drabbar individen allra hårdast.

Av de flesta människor har betänkandet Ny kulturpolitik accepterats som svar på frågan: Vad kan staten göra för att förbättra kulturens situation i Sverige? Men faktum är att den frågan borde ha lett till delvis annat svar än det som nu föreligger på de 580 sidorna i betänkandet. För att svara på den frågan skulle exempelvis ha fordrats ett försök till en närmare precisering av vad kultur är. Nu används termen på ett dubbelt sätt. För det första kommer den att i de praktiska avgränsningarna användas för att beteckna ett relativt snävt fält av aktiviteter, närmast de traditionellt konstnärliga. För det andra används termen på målsättningsplanet och i mer principiella avsnitt däremot som en synonym till i stort sett all kommunikativ verksamhet, en kvalitet i miljön. Men på det planet borde man egentligen inte ha kunnat resonera utan att först ingående ha tagit upp den kommersiella kulturens storindustri, televisionens genomslag och passivisering av sin publik etc. Sådana frågor har emellertid fallit helt utanför ramarna för det som kulturrådet sett som sin uppgift, nämligen att ge förslag till resursfördelning och planering av kultur i den snävare bemärkelsen. Frågan om De fria grupperna är en testfråga som bör användas på betänkandet Ny kulturpolitik. De fria grupperna kan stå som en sammanfattning av en rad kulturella aktiviteter, som under 1960-talet uppstod utanför organisationerna och institutionerna. Hur tar då detta delvis starkt organisationsbundna statliga kulturbetänkande hand om dessa aktiviteter, som inte faller in under existerande organisationer men som i dag har en stark position i Sverige? Det visar sig att de 17 miljoner kronorna till de yrkesmässigt arbetande fria grupperna i själva verket till en icke fastställd del skall gå till institutioner, myndigheter, folkbildningsorganisationer etc., som önskar anställa fria grupper. Hur stor del av pengarna som i realiteten kan tänkas gå till fria grupper på deras egna villkor — alltså som fria grupper utan arbetsgivare — är fortfarande en öppen fråga. Kulturrådet tänker sig tydligen att institutionsanknytningen kommer att bli en allt vanligare form i framtiden. Detta vänder vi oss givetvis bestämt emot, liksom de fria grupperna själva också har uttryckt sin kraftiga protest. Avslutningsvis i detta avsnitt vill jag säga att kulturrådets betänkande mycket starkare borde ha tagit itu med kommersialismen, den kommersialism som hotar att döda all kultur värd namnet och i stället öser över oss skräpkultur och våldspornografi. Det är betänkligt och samtidigt betecknande att en 580-sidig utredning om kulturfrågor inte vågar ta upp denna kapitalismens kultur. Går man inte till kamp mot denna typ av lönsam kultur, hjälper det inte att man genomför aldrig så många i och för sig mycket lovvärda statliga stödåtgärder på det kulturella området. Herr talman! Jag vill sedan övergå till att kort beröra problemet Sveriges Radio. I avtalet mellan svenska staten och Sveriges Radio heter det i § 6, att bolaget har skyldighet att i lämplig form upplysa om nuets händelser och orientera om viktigare kulturoch samhällsfrågor samt stimulera till debatt kring sådana frågor. I följande paragraf, § 7, heter det vidare att programmen skall vara omväxlande till karaktär och innehåll, i skälig omfattning tillgodose olika intressen, skänka god förströelse och underhållning med beaktande av olika smakriktningar.

Det tycks råda stor förvirring bland allmänheten om vad som egentligen pågår. Tidigare har debatten rört främst programverksamheten och bl.a. den påstådda s.k. vänstervridningen. Därifrån har debatten glidit över på problemen om pengar — om Sveriges Radios ekonomi — då nedskärningen av begärda anslag kommit till offentlighet i statsverkspropositionen. Och frågan ställs nu om radio och television med föreslagen medelstilldelning kan efterfölja radioavtalet. Många människor i Sverige och kanske även här i kammaren har den uppfattningen att vi varje år lämnar skattepengar till Sveriges Radios driftutgifter. Det är fel, och jag anser det därför viktigt för alla att veta — som departementschefen säger i årets statsverksproposition: ”Televisionsoch ljudradioverksamheten finansieras genom avgifter från innehavarna av TV och radiomottagare. Det gäller både Sveriges Radios egna utgifter för programverksamheten, televerkets investeringar och driftkostnader samt byggnadsstyrelsens investeringar i vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio. Eventuella överskott av mottagaravgiftsmedel fonderas hos televerket för att kunna användas under andra år, då de löpande intäkterna inte förslår att täcka utgifter — — — .” Det är bara skolradioverksamheten, programverksamheten för utlandet och de av TRU kommittén producerade TV och ljudradioprogrammen som finansieras med skattemedel. Nu har emellertid avgiftsmedel — licensmedel som det hette förr i tiden — flutit in i sådan omfattning att allt inte förbrukas av Sveriges . Radio utan en stor del fonderas. Det beräknas i statsverkspropositionen att 62 miljoner kronor för budgetåret 1974/75 skall fonderas. Vi hävdar att det svenska folket vore mer betjänt av att en större del av avgiftsmedlen fick användas av Sveriges Radio så att programverksamheten kunde bedrivas i samma omfattning som tidigare och utan ytterligare kvalitetssänkning. Detta intresse bland oss radiolyssnare och TV-tittare överensstämmer väl med de krav som har förts fram av personalens fackliga organisation — jag tänker på SIF-klubbens uttalande av den 23 i denna månad — och även med uttalande den 21 januari i år av Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, KLYS. De anställda vid Sveriges Radio uttrycker sin stora oro för den väntade sänkningen av programkvaliteten och risken för eventuella avskedanden av fast anställd personal, men de solidariserar sig också med utomstående kulturarbetare. Och KLYS betonar att Sveriges Radio för kulturarbetarna ”är en av de allra viktigaste arbetsplatserna både när det gäller kommunikation och försörjning”. Man kräver vidare av både statsmakterna och Sveriges Radio att de måste förebygga i stället för att bara följa de kulturpolitiska verkningarna av en sänkt programnivå. Herr talman! Man kan i dag inte bara slå sig till ro med att säga att Sveriges Radios styrelse och ledning genom en orealistisk och opportunistisk ambition själva har orsakat de ekonomiska svårigheter som företaget nu befinner sig i. Det vore ovärdigt statsmakterna att utnyttja denna kortsynthet på ett sätt som leder till svårigheter för personalen och ett torftigare kulturutbud.

Men vi hävdar också att Sveriges Radios kulturpolitiska åligganden skall uppfyllas och att erforderliga medel skall garanteras för detta. Vi understryker värdet av att radioavtalet följs och att Sveriges Radio och dess medarbetare garanteras största möjliga självständighet gentemot otillbörlig påtryckning. Tyvärr verkar det som om radioledningen inte har kunnat stå emot en del sådana påtryckningar från myndigheter, starka ekonomiska intressen eller kampanjen mot ”vänstern” som organiserats av Svenska arbetsgivareföreningen. De samhällskritiska programmen har blivit färre, radikala medarbetare får svårare att utföra sitt arbete, och genom en misslyckad översynsutredning och fortsatt rationalisering har radioledningen skaffat sig ökad styrning över programverksamheten med likriktning och växande toppbyråkrati som följd. Denna reaktionära utveckling måste stoppas. Rösterna från verkligheten och från vardagen måste få komma fram i reportage och teaterpjäser. Det fria kulturlivet måste ges en mer central plats. Folkliga sammanslutningar och rörelser som fackföreningar, aktionsgrupper, solidaritetsorganisationer m.fl. måste speglas på ett bättre sätt. Men detta går inte att förverkliga, om Sveriges Radios arbetsmöjligheter genom ekonomiska åtgärder ytterligare beskärs. Det förutsättes i stället att en större del av avgiftsmedlen används i programverksamheten. Avgiftsbetalarna måste garanteras radiooch TV-program i samma omfattning som tidigare och utan fortsatt kvalitetssänkning. Sveriges Radios förpliktelser såväl mot de anställda som mot alla kulturarbetare måste respekteras. Vi kräver därför att regeringen — som är den instans som beviljar Sveriges Radio pengar från de fonderade medlen — nu skall bevilja ytterligare medel för programverksamheten.